Herr talman! I nästa kapitel i fallet Bengt Westerberg kan jag konstatera att vi är överens vad gäller EG-frågorna, att vi tydligen båda vill ha en fri radio och att vi vill stärka Sveriges ekonomi. Det är ju bra. Jag skulle dock vilja höra Bengt Westerbergs egen syn på räntepolitiken, för den är det viktigaste av alltihop i det här sammanhanget, om vi inte skall få se att Sverige stannar. Amiral Bildt, som gärna brukar uttala sig i marina termer, kommer att då kunna ställa sig frågan: Var går den här båten på grund av? Men jag skulle vilja komma in på det som måste bli ett systemskifte. De s.k. reformer, som tidigare regeringar och riksdagar genomfört under stort självberöm och med stor självgodhet, avslöjas ju nu. Det blev inte pensionsbrev -- det blev kedjebrev i stället. Nu arbetar man med ett nytt pensionssystem, och det kommer att krävas en utomordentlig realism, som jag inte är säker på existerar hos dagens politiker. Jag är däremot, tyvärr, helt säker på att den inte existerar hos de kravmaskiner som tror att välstånd uppstår genom att man kräver det. Sedan har vi socialförsäkringssystemen, som måste slås ihop, vilket vi föreslog i ett mycket väl genomtänkt förslag för cirka ett år sedan. Sjukskrivning, vård av sjukt barn, arbetsskada, arbetslöshet, garantilön vid konkurser -- alltihop måste in i samma system, där det inte finns en möjlighet att få full ersättning utom när man arbetar, och där man skiljer på dem som är passivt frånvarande och dem som aktivt försöker komma tillbaka. Det är sådana här trappor som man nu börjar tala om. Jag är övertygad om att folk är med på att ge mer till dem som arbetar, att det finns en morot. Det är väl inte så särskilt märkvärdigt. Även en sjuk människa, tror jag, unnar den som arbetar något slags dricks för det -- 10--20% är vad det handlar om. Långsamt verkar regeringen vara på väg åt vårt håll. Givetvis väntar jag mig inte att man medger det. Vi kommer förmodligen att få en dementi här. Vi själva kommer dock att utarbeta en budget och visa hur det skulle se ut om man balanserade budgeten i dag, dvs. hur det egentligen skulle se ut om vi levde efter våra tillgångar här i Sverige. Jag skall be att få återkomma till det i januari. Det blir nog inte så roligt att se. I en framtida svensk modell måste vi ha raka rör till plånboken, på det viset att om man betalar till pensionen så betalar man just till pensionen, som är en pension till en själv. Men det måste också vara garanterat att de som har det sämst ställt får hjälp -- gamla, sjuka, handikappade. Därför måste vi skilja på avgifter och skatter. De som har det hyggligt skall givetvis inte ha bidrag. Barnbidragen måste behovsprövas. Och vi kan inte ha föräldrapenning, kommunal barnomsorg, vårdnadsersättning, ersättning för vård av sjukt barn och barnbidrag. Vi måste även där ha ett enda system, och jag vill gärna höra vad Bengt Westerberg säger om detta.

Herr talman! Jag är inte helt på det klara med vad Ian Wachtmeister frågade om förutom räntepolitiken, där min uppfattning naturligtvis sammanfaller med regeringens. Jag uppfattade ändå att han på slutet försökte komma in på frågan om vi skall ha en generell välfärdspolitik eller en som är mer selektiv, mer riktad. Där är mitt svar att jag tycker det är oerhört centralt att slå vakt om en generell välfärdspolitik. Det finns många nackdelar med en riktad politik. Jag var i Paris på ett socialministermöte med OECD för ett par veckor sedan. Där diskuterades denna fråga en hel del. Det var intressant att höra de socialministrar som kom från länder med en mer selektiv välfärdspolitik berätta vilka problem det innebär i t.ex. Australien och Nya Zeeland. De var mycket förvånade när en del arbetsgivarrepresentanter som vi träffade talade om det och sade, att ett av de mål de ville uppnå var ett enklare system. De sade att det kan finnas förtjänster med en mer selektiv politik av det slag man har i Nya Zeeland och Australien, men enklare är det inte. Det kräver mer byråkrati, mer administration. Man måste ha folk som tar reda på vilka som skall få bidragen, hur mycket de skall få och när bidragen skall trappas av. Det kräver oerhört mycket kontroller för att utöva den här selektiva välfärdspolitiken. Men det har också andra nackdelar. Jag har lagt ned en mycket stor del av min politiskt aktiva tid på att försöka driva fram en skattereform i Sverige. Jag tyckte det var ett mycket allvarligt problem i det gamla skattesystemet att vi hade höga marginalskatter. Jag tror nämligen att det är negativt i en rad olika avseenden för människors lust och benägenhet att arbeta. Jag tror att det påverkar lönerörelsen negativt osv. Därför vill jag inte ha ett välfärdssystem som bakvägen ger oss tillbaka de höga marginaleffekterna. Men det är precis vad resultatet blir om man börjar behovspröva barnbidrag och en rad andra förmåner, som Ian Wachtmeister talar om. Det blir ökade marginaleffekter, som då skall läggas ovanpå de marginaleffekter som naturligtvis fortfarande finns kvar i skattesystemet. Vi har haft ett förslag om stödet till ensamföräldrar ute på remiss under den gångna sommaren. Det är ett av de mera tekniskt komplicerade systemen, med problem som vi måste kunna lösa på något sätt. Utredningen hade förslagit ett inkomstprövat stöd för att man skulle kunna koncentrera stödet till de personer som har mycket låga inkomster. Men mycket riktigt blir följden mycket höga marginaleffekter. Om man skulle följa utredningens förslag skulle t.ex. ensamstående mammor få marginaleffekter på 75 %, kanske ibland 80 %. Detta sker genom att man på en enda punkt genomför ett inkomstprövat system. Skulle man ovanpå det behovspröva barnbidragen skulle situationen ytterligare förvärras. Av alla dessa skäl -- att det blir administrativt byråkratiskt krångligt och marginaleffekterna -- så avvisar vi bestämt detta förslag och tänker fortsätta att föra en generell välfärdspolitik.
Herr talman! Vad jag vill påpeka är bl.a. följande. Vi lever över våra tillgångar. Det vet vi alla nu. Jag kan ta tre fall. Vi måste ha ett nytt pensionssystem, eller hur? Min fråga är: Blir det då pensionsbrev som folk kommer att få, eller blir det ett nytt kedjebrev? Jag tror att Bengt Westerberg förstår vad jag menar, dvs. att man har sin egen garanterade pension. Detta är mycket viktigt. Den andra frågan gäller den här trappan, att man alltså sammanför alla socialförsäkringar i ett system, där man har olika trappsteg. Det högsta trappsteget gäller bara när man arbetar. Sedan finns olika steg för aktivitet, passivitet osv. Bengt Westerberg känner till också det. Den tredje frågan gällde detta: Alla de här sakerna som finns och är på väg att komma, som vårdnadsersättning, barnbidrag, bidrag till vård av sjukt barn och allt som har att göra med barnfamiljerna -- även där måste man ta ett grepp och göra ett enda system. Jag tror att detta är nödvändigt. Det har ingenting med ideologi att göra, vad jag förstår. Det har att göra med praktiskt handlag och att leva inom de tillgångar man har.
Fru talman! Jag tycker nog att det är mera ord än realitet bakom det som Ian Wachtmeister säger. Vi håller nu på att titta på ett nytt pensionssystem, och Ny demokrati deltar i det utredningsarbetet. Så småningom kommer konkreta förslag att framläggas, men utredningen har redan presenterat en skiss som visar vilka tankar man har. Ett av inslagen i denna skiss är att man vill införa ett aktuariskt system, dvs. ett system där det finns ett direkt samband mellan inbetalda avgifter och utgående pensioner. Jag tror att vi alla är överens om att vi skall ta ett steg i den riktningen. Men vi kan inte ha ett system som bygger bara på den principen, utan vi måste naturligtvis också ha garanterad pension i botten för de människor som inte har tjänat in en pension som det går att leva på efter pensionsåldern. Ian Wachtmeister sade att man skall sammanföra alla system till ett. Jag vet inte riktigt vad poängen skulle vara med det. Samordning av systemen är ju inget nytt förslag. Vi ser redan i dag på ersättningsnivåer i olika system och försöker att på ett vettigt sätt få till stånd en samordning, t.ex. Men systemen fyller ju olika funktioner. Det måste man också ta hänsyn till. Det är inte samma problem som skall lösas i varje situation, så det går inte ju att ha en enda regel. En person som skall bli arbetslös varslas sex månader innan arbetslösheten blir aktuell. Därför kan det behövas andra regler med karensdagar än vad som behövs i ett sjukförsäkringssystem, eftersom man blir sjuk från en dag till en annan. Föräldraförsäkringen, t.ex., skall täcka in en helt annan sitution, dvs. när man föder barn. Det finns ingen utbytbarhet mellan detta försäkringssystem å ena sidan och arbeslöshets eller sjukförsäkring och å andra sidan. Ingen människa som känner sig krasslig skaffar sig barn -- i alla fall inte omedelbart -- för att på det sättet kunna få ersättning från det försäkringssytemet i stället för från sjukförsäkringen. Det där med att sammanföra alla system till ett är mest ord. Självfallet skall systemen utformas så, att de fyller den funktion som de skall fylla, men vi skall undvika en överströmning mellan systemen, som inte är avsiktlig. Sedan sade Ian Wachtmeister att man på något sätt -- jag förstod inte riktigt hur han menade -- skall sammanföra hela det familjepolitiska stödet till ett enda stöd. Men också på det området handlar det om olika stöd som fyller olika funktioner. Vi kan ju inte slå ihop barnbidragen med bidragen till barnomsorgen och säga att det är precis samma sak. Det behövs ett konsumtionsstöd till barnfamiljer, eftersom de har en större försörjningsbörda än andra. Därför har vi i Sverige valt en form med barnbidrag i stället för barnavdrag för att det skall bli rättvist för alla. Det behövs naturligtvis också barnomsorg för de föräldrar som förvärvsarbetar. Det behövs en föräldraförsäkring för att föräldrarna skall kunna vara hemma när barnen är små. Alla dessa instrument behövs. Det är fel tänkt att man skulle kunna sammanföra alla dessa instrument till ett enda system. Det kan möjligen låta slagkraftigt, men det är inte det minsta slagkraftigt.

Herr talman! Jag vill ta upp en fråga med Bengt Westerberg i hans egenskap av biträdande statsminister. Riksdagspartierna har i dag uppvaktats av LO-sektionen i Uddevalla med anledning av den starka oron för sysselsättningen i den regionen. 1993 beräknas uppemot 20 %vara arbetslösa. varav 40 % är kvinnor -- sina jobb. Situationen är alltså oerhört svår och allvarlig. Vi har fått presenterat för oss elva konkreta krav från de anställda i Uddevallaregionen. Näringsminister Per Westerberg har tidigare uttalat att det inte skall föras någon näringspolitik i det här landet. Han har uppmanat Volvoarbetarna att i stället starta eget. Jag tycker uppriktigt att det vore bättre om Per Westerberg själv startade eget och överlämnade åt någon annan att sköta detta viktiga område, nu när Sverige befinner sig i kris. Jag kan inte tänka mig att regeringen i dess helhet delar näringsministerns uppfattning på den här punkten. Jag vill ställa en direkt fråga till Bengt Westerbeg i hans egenskap både av folkpartiledare och av biträdande statsminister: Bedömer Bengt Westerberg det som att regeringen tänker gå in och göra någonting för att stödja utvecklingen i Uddevallaregionen?

Herr talman! Situationen i Uddevalla är naturligtvis utomordentligt svår, liksom på många andra håll i Sverige för närvarande. Det finns dess värre inga enkla lösningar på den här situationen. Det som nu havererar i Uddevalla är ju resultatet av socialdemokratisk näringspolitik, då man skulle försöka skaffa ersättningsindustri för det nedlagda varvet. Jag tror inte att det är så lätt att hitta en liknade stor investering. Dessutom är riskerna betydande för att vi hamnar i en liknande situation igen, om vi nu skulle kunna få fram en liknande stor investering till Uddevalla. Jag tror inte att det finns någon enkel lösning på detta problem. Det sätt på vilket vi skall hantera problemen i Uddevalla och problemen på alla andra orter i Sverige -- som också skulle kunna ha nämnts, även om det inte finns lika många deltagare från andra orter på åhörarläktaren just nu; det var väl därför som Ingvar Carlsson avstod från att nämna alla andra orter med liknande problem -- är att vi skall föra en bra ekonomisk politik. Innan vi kan se uppgången och se problemen lösta kommer vi dess värre att få uppleva en period under 1993 med stora svårigheter. Jag vågar inte ställa i utsikt att vi kan komma undan dessa svårigheter, utan det kommer att bli problem. Under den tiden skall vi göra allt som står i vår makt för att hjälpa de enskilda människor som berörs att hitta nya jobb, erbjuda omskolning, beredskapsarbeten eller vad det nu kan vara fråga om. Vi skall naturligtvis stötta de företag som mitt under denna djupa nedgång är beredda att göra investeringar och framtidssatsningar. Vi skall, som sagt, göra allt som står i vår makt, inkl. hjälpa dem som vill starta eget. Ingen människa -- inte heller min namne Per Westerberg -- tror dock att det är någon lösning för alla de människor i Uddevalla, som blir arbetslösa. Men om det är någon som har idéer och förslag, som han/hon vill pröva på egen hand, skall vi självfallet ge vårt stöd.

Herr talman! Jag tror inte att Volvos styrelse, som fattade beslutet om lokalisering till Uddevalla, består av några obegåvade personer. Det som har hänt sedan lokaliseringsbeslutet fattades är att efterfrågan på bilar i Sverige har ungefär halverats. Det är klart att detta påverkar de båda svenska bilföretagen Volvo och Saab. När det nu inträffar en sådan här nedläggning är det utomordentligt viktigt att regeringen är beredd att använda alla medel -- från arbetsmarknadspolitik, näringspolitik till utbildning -- för att stötta denna region. Det har vi Socialdemokrater tidigare gjort med betydande framgång. Jag tror inte att jag är ensam om att uppleva det som att näringsministern säger: Nej, vi skall inte bedriva någon näringspolitik, eftersom det får skadliga verkningar. Företagsamheten skall sköta sig helt själv. I världen i övrigt håller man nu på att överge denna politik. Bengt Westerberg, jag bryr mig om andra orter. Jag har debatterat i flera timmar här i dag på förmiddagen om den generella ekonomiska politiken, om behovet av räntesänkningar för att få till stånd industriella investeringar och om satsningar på infrastruktur för att stödja näringslivet. Men just nu befinner sig en uppvaktning från denna region här, som tydliggör hela problematiken. Jag vill då ställa den enkla och grundläggande frågan: Är det Per Westerbergs ord som gäller, att regeringen ingenting kan göra, eller finns det en vilja hos regeringen att använda sig av de medel som inte alls är obetydliga för att gå in och ge denna region litet optimism och framtidstro? Det handlar inte bara om den eller den åtgärden, utan det handlar om att återge landet en tro på att det faktiskt går att lösa problemen, att det finns en möjlighet att få i gång företag och investeringar igen. Ett sådant besked som Per Westerberg gav lägger en förlamande hand över näringslivet. Jag kan försäkra regeringens ledamöter att det inte bara är vi övertygade socialdemokrater eller fackliga företrädare som är av den här åsikten, utan denna uppfattning går långt in i det svenska näringslivet, att den politik som nu bedrivs från Näringsdepartementet är förödande i detta konjunkturläge, och den blir inte heller mycket bättre om konjunturen vänder uppåt.
Herr talman! Jag har verkligen inte anklagat personer i Volvos styrelse för att på något sätt vara obegåvade. Jag känner många av dem och vet att det är högt begåvade personer. Jag tror inte ens att Ingvar Carlsson och hans medarbetare i den socialdemokratiska regeringen, som genom generösa bidrag medverkade till lokaliseringen av denna investering, var obegåvade. Det var inte heller de riksdagsledamöter som medverkade till att dessa bidrag kunde ges. Det är alldeles självklart att problemen hänger ihop med att det blivit svårare att sälja bilar inte bara i Sverige utan också på världsmarknaden. Tanken med Uddevallafabriken var ju framför allt att man skulle kunna sälja på export. Om inte exporten utan bara den svenska marknaden hade sviktat hade inte problemen varit så stora för Volvo eller för flertalet andra svenska företag. Per Westerberg har nästan fungerat som spottkopp under dagens debatt och inte själv haft möjlighet att försvara sig. Hela detta tilltag tycker jag är märkligt. Det är i klass med Ny demokratis förföljelse av Christina Rogestam. Jag har inte vid något enda tillfälle under regeringens överläggningar under det gångna året hört Per Westerberg säga att han inte skulle stödja t.ex. Det jag -- utan att ha hört det själv -- kan tänka mig att Per Westerberg har sagt är att han är misstrogen mot de industripolitiska satsningar som vi gjorde under lågkonjunkturen i slutet på 70-talet och i början på 80-talet. Det har förekommit exempel på sådana satsningar också senare. Jag delar denna uppfattning. Mot bakgrund av de erfarenheter vi har av t.ex. varvssatningarna, vilka jag själv som statssekreterare aktivt medverkade till i slutet på 70-talet, tror jag -- precis som Per Westerberg -- att detta inte var en bra politik för att skapa jobb åt människor. Det är längs andra vägar vi skall gå fram. Det är en helt annan sak att säga så, och det är också en helt annan sak att säga att vi nu skall hjälpa de människor som drabbas med alla till buds stående medel. Det är min uppfattning att vi skall göra så, det är Per Westerbergs uppfattning och det är hela regeringens uppfattning. Det är beskedet till

Herr talman! Den gångna hösten har präglats av en europeisk valutaoro i den internationella lågkonjunkturens kölvatten. En bred politisk majoritet samlades vid två tillfällen till uppgörelser för att försvara den fasta växelkursen. Trots det föll kronan för spekulationstrycket. En lärdom man kan dra av det här är att resultatet lätt blir folkligt missnöje när ekonomin sätter skalan för demokratin. En av våra stora författare har nyligen lagt ned sin penna för gott. Jag tänker på Sven Delblanc. Han uttrycker i boken Livets ax att vi förlorat demokrati i form av delaktighet. Han uttrycker det på följande sätt: ''Politikerförakt fanns det inte plats för, eftersom alla hade eller kunde vänta sig politiska uppdrag. Vad som skulle göras gjorde man upp i handelsboden eller i köket hos Stor-Sven i Väsby. Det var gammaldags folkvälde.'' Just detta är motsatsen till den avart av demokrati som präglat den här hösten. De strida strömmarna av pengar, biljoner varje dag, över alla gränser föder en ny ekonomi och en ny politik med snabba klipp som gemensam nämnare. Bara en stark ekonomi i balans kan motverka krisdemokrati, där ett fåtal bestämmer på mycket kort tid, och klippekonomi. Det krävs dessutom självklart decentralisering och delaktighet i processen. Den svenska krisen som skapades genom rader av felaktiga beslut under flera decennier -- vi har naturligtvis alla större eller mindre ansvar för den -- skall inte jämföras med det närmast bottenlösa elände som når oss genom TV-bilder från framför allt Somalia och det forna Jugoslavien. På något sätt ger det ändå relief åt vår verklighet. Verkligheten är även i vårt land svår för många. Arbetslösheten är ett gissel, som ofta drabbar de som redan är svaga. Finansmarknadskrisen är ett svart hål. Företagen får inte låna. Underskotten i de offentliga affärerna är en börda. Framtidstro kan naturligtvis skapas, men det tar tid, och det måste ske via en politik för ekonomisk balans, en aktiv industripolitik och samhällsnyttiga investeringar. Det behövs goda exempel, och jag nämnde den investering som LKAB i går bestämde sig för. Ingvar Carlsson försökte göra sig lustig över att LKAB är statligt. I det här fallet råkar det vara så att det handlar om en kommersiell investering. Det är inte fråga om något Stålverk 80, och det är det hoppfulla. Två nyckelord när ekonomin måste hållas i stramare tyglar är också rättvisa och miljöhänsyn. De som har smala ekonomiska marginaler har i första hand rätt till samhällets skydd. Att glömma miljöhänsynen, när det är kärva ekonomiska tider, är att glömma den ökande miljöskulden och kommande generationer. Att i en allvarlig situation ta ansvar för landet är för Centern en självklarhet. Det har vi visat också när vi var i opposition. Ingvar Carlsson har, i sin egenskap av Socialdemokraternas partiordförande, i några uttalanden friat till Centern och Folkpartiet. Jag tror nog att vi i Centern klarar den omfamningen. Därmed vill jag ha sagt två saker. För det första saknar en regeringskonstellation bestående av s, c och fp aktualitet. Väljarna gav förra året ett klart besked. Regeringen fullföljer det mandat som väljarna för drygt ett år sedan gav. Svenska folket valde faktiskt bort socialdemokratin. För det andra försöker Socialdemokraterna, efter det politiska ansvarstagandet i höstas, komma ifrån den skuld som partiet har till dagens ekonomiska kris. Ledande aktör i den pjäsen är Allan Larsson. Det finns en sak till som gör att jag har skärpt tonen, nämligen att Socialdemokraterna agerar som om Centern och Folkpartiet skulle vara något slags stödpartier. T.o.m. i riksdagens talarstol har ni försökt att ''monopolisera'' era debatter för enbart Moderaterna. Jag förstår den taktiska utgångspunkten, men jag ber er att sluta upp med den sortens egna lagar för demokratin. För att återgå till det ekonomiska vill jag säga att den grundläggande orsaken till det stigande budgetunderskottet inte är att statens inkomster minskar, även om det är naturligt under en lågkonjunktur. Nej, den avgörande orsaken är att statens utgifter för ökande arbetslöshet, finanskris och konkurser rusar i höjden. Bakom detta ligger en sedan tidigare felaktig ekonomisk politik. Det är klart att det är lockande att fråga Ingvar Carlsson var han hittade den av Allan Larsson omtalade vändpunkten. Inte ens med radioteleskop är det möjligt att upptäcka någon sådan. I stället är det nästan enbart svarta hål på den socialdemokratiska himlen. Ett av dessa är definitivt Nordbanken, statens egen bank. Den slukar enorma summor ur statskassan. När det gick snett var den dessutom ledd av personer med stort förtroende hos Jag har noterat att det på just denna punkt, garantin för det finansiella systemet, knappast riktats någon kritik från socialdemokratin förrän Allan Larsson vaknade till liv i kammaren i onsdagens debatt. För egen del har jag markerat att banker utan intjänandeförmåga skall kunna avvecklas, utan att man för den skull använder konkursinstitutet. Det ligger i sakens natur när staten ställer ute en garanti för insättarnas pengar. Dessutom skall skattebetalarnas kostnader minimeras. Det kommer i det här fallet inte att bli några enkla akutmottagningar och inte några bedövningssprutor, i varje fall inte såvitt det ankommer på oss. Jag kan se en förklaring till att Socialdemokraterna har intagit en betydande tystnad på detta område, nämligen att de själva sedan tidigare har haft hela armen i syltkrukan. Den ekonomiska verkligheten är bister. Rader av tuffa beslut om förändringar har fattats, och fler måste ske. Det strukturella underskottet i budgeten skall bekämpas för att återskapa uthållig tillväxt med trygga jobb och med fler jobb. Vi för vår del ryggar inte för denna bistra verklighet. Att ta ansvar för landets ekonomi och att rätta mun efter matsäcken är det enda som håller, annars blir krisen bara värre. Det innebär att de svagaste i samhället blir ännu mer utsatta. Det för i dag, som jag uppfattar det, en ganska märklig och ynklig propaganda -- jag vill inte partiadressera den -- om att regeringen skulle önska denna utveckling för att kunna vrida politiken åt höger. Det är en helt felaktig bild av verkligheten. Det är inte bättre när ett sådant budskap förs fram av personer från det parti som har haft mer ansvar tidigare. Lika litet som Rom byggdes på en dag, lika litet har den djupa krisen i den svenska ekonomin skapats under det senaste året. Orsakerna är många och står delvis att finna flera decennier tillbaka. Det finns en del som inte förstår detta samband. Därför skall jag redogöra för det en gång till. Jag gjorde det i början av denna riksdagssession. Då fick jag en förståsigpåarkommentar om att man trodde att jag hade varit utomlands under krisveckorna. Men bakgrunden till den svenska utvecklingen under den senaste tiden står att finna även i det som hände under 70 och 80-talen. Man kan börja med att nämna den energipolitik som en gång ledde Sverige in i ett betydande oljeberoende. När oljeprischockerna uppstod blev de ett hårt slag mot samhällsekonomin. Vem drev upp oljeberoendet till över 70 % i mitten av 70 talet? Jo, det var de som tyckte att det var viktigt att importera mesta möjliga olja till den tidens låga priser, och sedan satt man fast i detta beroende. Sedan steg oljepriset från 3 miljarder till 30 miljarder under 70-talet. Ingen ville bära den bördan. Det var en anledning till att staten den gången fick problem med både finanser och underskott mot omvärlden. Samtidigt hade vi kostnadchocken på ca 45 % 1975--1976, som helt urholkade den svenska konkurrenskraften. 1982 slog man till med konkurrensdevalveringen på 16 %. Det skadade förtroendet för att Sverige senare skulle kunna hålla en fast växelkurs. 1980-talet blev ett förlorat årtionde när det gäller produktiviteten i industrin. Det fanns inte ett tillräckligt omvandlingstryck, som det brukar heta i dag. Den offentliga verksamheten utsattes inte heller för något effektiviseringstryck. I stället ledde devalveringen till snabbt stigande vinster i exporterande storföretag, våldsam inflation, överhettning -- framför allt på byggmarknaden och i storstadsområdena -- banker och kreditinstitut som formligen kastade pengar efter svenska folket, spekulation i fastigheter och löneglidning långt från den ekonomiska verkligheten. Industriproduktionen tappade farten redan 1988, även om det definitiva raset väntade till 1989. Mot den bakgrunden tycker jag att det är riktigt att säga till dagens arbetslösa industriarbetare, och kanske framför allt till byggjobbarna, att det är 80-talets misslyckade socialdemokratiska politik som nu kräver sin tribut i form av arbetslöshet. Socialdemokratin gjorde inget för att förhindra den utvecklingen. Vi från Centern varnade för överhettningen, men vi möttes av hån. Då som tidigare kallades vi för storstadsfiender, när vi talade om att det var en orimlig situation att så att säga blåsa upp byggmarknaden på det sätt som skedde t.ex. i denna region. När väl en investeringsavgift mot överhettningen infördes var den för sen och för liten. Men vi fick tyvärr rätt. Detta är ett av de stora problem som vi nu bär bördorna av -- upphaussade priser på fastigheter, vilka belånades, men lånen kan sedan inte betalas tillbaka. Sanningen är att under 80-talet raserades grunden för balans i samhällsekonomin under 90-talet. I stället är det nu som företagens produktivitetsökningar kommer. Det belastar ytterligare arbetsmarknadspolitikens konton i dag. I denna situation är det viktigt att skapa trovärdighet kring hanteringen av det strukturella budgetunderskottet. Det kräver ekonomisk stramhet. Räntan måste ned till nivåer som skapar investeringslust i stället för 80-talets spekulationsiver. Det framställs ibland i debatten som om det skulle finnas någon motvilja mot en sänkning av räntan. Självfallet finns det inte det. Men i en öppen ekonomi finns det gränser för hur långt den räntan kan sänkas, dvs. den korta räntan, utan att den långa räntan samtidigt stiger. Det finns naturligtvis ett direkt samband med hur kursen på den svenska kronan utvecklas i förhållande till andra valutor på grund av räntepolitiken. Detta är emellertid ekonomiska restriktioner. Den politiska viljan finns i varje fall från vårt håll att få ned räntan. Det är en självklarhet. Detta är grunden för att få i gång naturliga, kommersiella och lönsamma investeringar. I USA och Storbritannien signaleras nu en offensiv politik. För Sveriges del är det något att ta intryck av när det gäller industripolitiken. Om viktiga investeringar kan komma till stånd genom statlig medverkan måste sådana prioriteras. Det finns sådana projekt. Jag tänker t.ex. på utbyggnaden av massaproduktionen och tillvaratagandet av skogen i södra Sverige -- Mönsteråsfabriken. Där finns det möjligheter att tidigarelägga ett sådant projekt. Det behövs nämligen goda exempel. Det handlar inte om 80-talsmodellen, där Saab och Volvo fick stöd mitt i högkonjunkturen. Staten skall satsa på de många mindre och medelstora företagen, på egenföretagen, på forskning, utveckling och utbildning. Klyftorna mellan dem som har det bäst och dem som har det sämst ökade under 80-talets högkonjunktur. Att försöka vända den trenden är en annan huvuduppgift som vi har. Samma historia får inte upprepas under 90-talet. Därför måste besparingsåtgärder hanteras utifrån principerna om bärkraft och grundtrygghet. Den fortsatt differentierade momsen på mat är ett exempel. Att slopa reallöneskyddet i inkomstskatteskalan för dem som tjänar mest är ett annat. Vi i Centern har bidragit till detta, och vi fortsätter att värna rättvisan. Därför markerar vi vår begränsade entusiasm för vidare förändringar av pensionsåldern eller ytterligare karensdagar. Det finns dess värre de som anser att miljöpolitik är något som är förbehållet tider av högkonjunktur. Det är en trångsynt uppfattning som grundar sig på tron att miljöskador inte är en kostnad. Inget kan vara mer fel. Vi måste gemensamt betala den miljöskuld som bara för Sveriges del är hundratals miljarder kronor. Om vi betalar kostnaden nu, slipper vi amortera en ökad miljöskuld. Det är nödvändigt att vi slår in på återanvändningsoch återvinningsvägen, och det kommer att ske av olika skäl, både av miljöskäl och av resursskäl. Detta är inget hot, det är ett löfte och en nödvändighet. Uthållig tillväxt och trygga jobb i framtiden skapar vi bara genom att aktivt ta oss an uppgiften att lösa miljöproblemen, men ännu bättre genom att förebygga deras uppkomst.

Herr talman! Ja, det är precis vad det gör just nu. Mycket av det som Olof Johansson sade stämmer.
Herr talman! Olof Johansson tog upp frågan om debattupplägget, osv. Jag vill kommentera det också på ett sådant sätt att det vid ett flertal tillfällen i dag har nämnts namn på personer utan att talmannen har ingripit. Häromdagen talade jag om politiska utnämningar som en företeelse. Då ingrep talmannen -- minsann.
Men det finns vissa punkter där han har fel. Herr talman! Kära kammarledamöter!
Det är en intressant iakttagelse till vilken man skall lägga hela upplägget av denna debatt som är sällsamt för att vara...
Det går att sänka den korta räntan. Alla vet det. Det skulle framstå som föga begåvat om det från den här kammaren gick ut uppgifter om att det inte går. Det går visst! Och detta gör Riksbanken. Frågan är om det går med den riksbankschef som vi nu har. Sedan har jag en fråga till Olof Johansson. Det handlar om miljön. Det är riktigt att vi måste göra något åt miljön. Men jag skulle vilja ha ett svar på frågan om miljöministern är med på att satsningarna skall göras där vi får mest för pengarna. Frågan är ytterst relevant. Vi talar ju om tider då det egentligen inte finns pengar. Det finns dock miljöinsatser som ger hundra eller tusen gånger större effekt än de som planeras här. Alla de insatserna görs i andra länder, på andra sidan Östersjön. En kommentar, tack!

Herr talman! Nej, i den här debatten är vi inte ämnesvis begränsade. Jag hoppas att skillnaden, jämfört med andra debatter, klart framstår. När det gäller räntan har jag inte hävdat att det inte går att sänka den. Jag har tidigare sagt, och det är en självklarhet, att det naturligtvis är Riksbanken som har det fulla ansvaret i den delen. Vad regeringen kan göra är att skapa förutsättningar för en trovärdighet som gör att det fungerar på marknaden när det gäller att sänka räntan. Det jag räknade upp var de ekonomiska restriktioner som kan finnas. Finns det inga sådana restriktioner, kan räntan sättas till noll. Men jag tror att det finns ekonomiska restriktioner på vägen dit -- för att uttrycka det väldigt tydligt. De ligger bl.a. i valutakursen, relationen lång--kort ränta och tilltron i omvärlden till vår politik. När det gäller miljösatsningarna: Jag satt här relativt ensam, det skall jag erkänna, -- Ian Wachtmeister var inte i kammaren då, jag tror att det var i onsdags kväll -- och lyssnade på behandlingen av tre betänkanden om miljön. Det gällde kärntekniklagen, miljöskyddslagen och frågan om satsningar på Östersjöregionen. Ett förslag har alltså förelagts riksdagen under hösten inom ramen för de 500 miljoner som jag, till allmän förtret, förhandlade fram i våras inom ramen för energiskatteuppgörelsen i samband med den Hjalmarsonska utredningen. Vi satsar alltså på Östersjön och på just de baltiska staterna redan nu, även om vi beträffande huvudgreppet naturligtvis är beroende av att vi kommer fram till en sorts rimlig gemensam satsning runt Östersjön. Jag tänker på vad Ingvar Carlsson en gång tog initiativ till -- Ronnebykonferensen och allt det som nu sker inom ramen för Helsingforskommissionen. I mars blir det en finansieringskonferens i Gdynia, där alla penningbidrag är välkomna. Det är klart att Östersjöländerna då kommer att gemensamt ta ett grepp för att försöka få ökade satsningar österut och för att det skall gå att komma åt de värsta utsläppskällorna. Vi har alltså redan nu börjat med vissa insatser, som alla känner till. Det handlar om kärnsäkerheten -- ett intresse för våra vänner i Litauen, och naturligtvis i första hand för Ignalina. Men det är i högsta grad ett intresse för hela den här delen av Europa. Vi måste satsa stora pengar. Det gäller ju att försöka höja säkerhetsnivån i de här områdena. Vi satsar på förnybar energi i Baltikum. Vi satsar på avloppsreningsverk i Baltikum. Ja, Ian Wachtmeister, det är bara att läsa riksdagstrycket!
Herr talman! Read my lips, har president Bush sagt. Vad jag frågar om i miljösammanhang gäller en litet större fråga än vad som tas upp i ett riksdagstryck e.d. Min fråga är om regeringen, vars representant i de här frågorna är Olof Johansson, är beredd att helt tänka om i de här frågorna. Vi har inte pengar så det stör precis -- vi har ju 200 miljarder i budgetunderskott. Därför är det fantastiskt viktigt att helt och hållet prioritera miljösatsningarna på de ställen där de ger en jätteeffekt jämfört med vad vi här håller på och petar med, för det är småsaker i den jämförelsen. Vidare vet jag att ni tror att ni gör vad ni kan för att få ner räntan. Men ni vet inte ens var någonstans räntan ligger. Räntan i dag är inte den som står i tidningarna. Räntan är 16 % för den företagare som skall gå ut och låna pengar -- det rör sig om tal i den storleksordningen. Men det går inte att ha den nivån. Det här är den allvarligaste, största och viktigaste frågan i Sverige i dag. Det går inte att bara säga att man skall titta på det här, att man gör vad man kan osv. Man har möjlighet att få ner räntan -- och det måste ske för annars stannar båten, som jag har sagt.

Herr talman! Uppriktigt sagt förstår jag inte vem det är som Ian Wachtmeister debatterar med. Förmodligen är det riksbankschefen. Om det är så, tycker jag att Ian Wachtmeister skall välja ett annat forum. Det finns ingen ovilja i regeringskretsen mot att få sänkt ränta. Vad är det som händer? Marginalräntan sänks dag efter dag, naturligtvis i den takt som man bedömer är möjlig. Det är möjligt att man kan gå snabbare fram, och det är bra om det är möjligt. Men det finns inga restriktioner i det fallet. Det finns alltså ingenting som säger att vi måste upprätthålla en viss räntenivå för att klara några andra mål. Jag tror att det är viktigt att vi inte förstorar det problemet eller försöker att nå så billiga poäng. Som sagt: Ni är väl också representerade i Riksbanksfullmäktige, där jag antar att ni gör en insats. Om ni inte är representerade, kan ni ju agera genom ombud. Så till frågan om miljön. Den debatten har vi fört förut. Jag skall inte repetera för mycket. Men det handlar om att Ian Wachtmeister själv också måste vara trovärdig. Ni motarbetade det som skapade resursen för vår insats nu. Hade det ankommit på er, skulle det alltså inte ha funnits några pengar för en start före Gdyniaöverenskommelsen i våras -- jag bara konstaterar det. När det gäller trovärdigheten i miljöpolitiken gäller i internationellt samarbete att sopa rent framför egen dörr och att visa vad man kan. Det är ju på den grunden som vi kan göra en bra insats i andra länder. Vi kan en hel del saker som man där inte haft råd, möjlighet eller kunskap att genomföra. Försök således inte med det enkla greppet att ställa det ena mot det andra, därför att situationen är inte så enkel. Vi har ett gemensamt ansvar kring Östersjön, för Östersjön och för vår gemensamma miljö. Det arbetet är startat, och här vill jag gärna ge Ingvar Carlsson en eloge. Men det är inte finansierat. I den frågan återkommer vi till riksdagen längre fram. Jag utgår från att Ian Wachtmeister då är beredd att betala vad som krävs för att leva upp till de mycket stora ord som han nu använder i fråga om att vi skall satsa i österled. Det skall vi göra, men problemet är att en och annan krona saknas.

Herr talman! Den gångna hösten har på något sätt varit ockuperad av eruopeiskt svårmod. -- På Balkan har ondskan blossat upp och triumferat. -- De europeiska ekonomierna, som ännu inte hunnit sammanfasas, har varit ute på rent gungfly. -- Maastrichtavtalet har rådbråkat relationerna inom EG. -- I Sverige har debatten i mångt och mycket handlat om krispaket och Riksbankens räntor. Det finns självfallet ingen som helst anledning att vifta bort eller förneka den europeiska verkligheten. Det finns ingen som helst rimlighet i att förneka att vi i Sverige levt över våra tillgångar i 20--25 år och att det därför nu måste till kraftfulla åtgärder. Men det finns all anledning, tycker jag, att se det positiva, möjligheterna som ligger framför oss. Om vi inte höjer blicken, finns det risk för att vi inte heller kommer framåt. Berlinmuren har hackats ner, glöm inte det! -- Kommunismens terror och människoförakt har avslöjats och dess irrläror har totalkollapsat. -- Gamla europeiska gränser, runt vilka misstänksamhet och hat grott under generationer, har rivits. -- Insikten om att jorden är odelbar och att vi är beroende av varandra och har ansvar för varandra har i varje fall börjat breda ut sig i de teoretiska sammanhangen. Jag tror att det nu -- trots allt mörker och elände -- är dags att förmedla visionen. Och den måste få handla om en morgondag där fred och frihet, där försoning och samförstånd överflyglar hat och osämja. Vi måste nå fram till det samhälle där den unge känner att han kan påverka, får ta ansvar, ges möjligheter att förverkliga egna önskemål och blir respekterad för sin unicitet och sin personliga värdighet. Vi fastnar lätt i gamla hjulspår och gräver ofta ner oss i nuets bekymmer. Självfallet är det för en stor grupp människor, det har alla sagt här i dag och jag vill också gärna understryka det, alla som drabbats av arbetslöshet, inte lätt att se på morgondagen med framtidstro. Därför har vi också alla ett ofrånkomligt ansvar att solidariskt ställa upp under den här mörka arbetslöshetsperioden. Men det kommer att ljusna, var säker på det! Det är helt klart -- vilken partibeteckning vi än representerar -- att den offentliga sektorn, staten, eller hur vi nu uttrycker det, inte längre kan vara ett slags allomfattande garanti, något som man kan ty sig till i precis varje tänkbar situation, utan att avkrävas egna insatser och eget ansvar. Men detta är inte, tror jag, enbart av ondo. Vi människor måste få uppleva att vi behövs för varandra och att idealitet är berikande, inte minst för den som består med den. Sedan är det den självklaraste sak i världen att de som själva inte mäktar, skall ha samhällets stöd. För att det stödet skall finnas och räcka till fordras att vi, som själva orkar och kan, tar vårt ansvar och deltar i skapandet av en bättre värld. Det är lätt att vi med välmenande omsorg söker förutsäga och ta hand om varje tänkbart behov. ''Dom har inte spolat'', säger grabbarna som varit nere på idrottsplatsen och funnit att isen inte är färdig. ''Dom ligger där alldeles ensamma och sorgsna'', säger den som för någon timme brutit sin karriär och besökt en gammal släkting eller bekant på ålderdomshemmet. ''Dom har inte fått lära sig hut och vett av någon'', säger den stressade pappan, som knappt har tid med de egna barnen, när han under några minuters TV-nyhetssändning ser ungdomar från grannskapet som vandaliserar i ett litet samhälle eller som söker bränna ner en flyktingförläggning. Snart dyker det då upp opinionsgrupper som kräver fler kommunalt anställda, som skall spola idrottsplatsernas isbana, fler vårdbiträden som skall spräcka de gamlas tristess och ensamhet, fler fritidspedagoger och annat yrkesfolk, som skall fostra och utveckla ungdomarna också på deras fritid samt fler poliser som skall vakta oss alla. Tyvärr är det delar av de gamla folkrörelserna, vilka just hade lokal förankring och som utgick från att man med lokala, gemensamma ansträngningar kunde lösa problem själva, som nu har infekterats av de värderingar som just fallit i Östeuropa. Förr inspirerade folkrörelserna människor till att lösa problemen direkt. Nu väljer deras företrädare inte så sällan att bli lobbyspecialister, som har som huvuduppgift att hitta påtryckningsmedel för mer kommunala eller statliga bidrag, fler anställda osv. Det är just med det perspektivet många betraktar Europafrågan. De storskalighetstroende och överhetsbeundrande ser en ny allsmäktig och vis storebror som skall ta hand om alla våra problem och som man kan söka mer bidrag hos. De räddhågade pessimisterna ser den nya gökungen helt ta kommandot över våra svenska möjligheter. Båda perspektiven är fångade i en variant av uppifrånsamhället, där solidaritet och gemenskap fostrades fram från samhällstoppen. Vi måste se möjligheterna för människans skapande i en ny situation. De små gmenskapernas möjlighet och det ideella arbetets kreativitet är inte sådant som skall upplevas som marginella förstärkningar av statens och kommunens uppgifter. Samhällspyramiden måste vändas upp och ner. Det är subsidiaritet att den större gruppen eller gemenskapen stöder och fredar den mindre gemenskapens möjligheter och initiativlust. EG skall inte spola våra isbanor, skapa trivsel och gemenskap för våra gamla, fostra våra barn. Nej, EG och andra större gemenskaper skall ta hand om problem på sådant sätt att vi kan fatta våra beslut själva, besöka våra gamla, fostra våra barn och ungdomar, lära dem och leva ut att människovärdet och respekten för individerna i vår egen omgivning är grunden för allt mänskligt samliv. Vi har alla mängder av exempel i vår närhet på hur personliga eller gemensamma lokala initiativ, med ett måttligt stöd eller försiktigt regelverk från kommunens eller statens sida, kan blomstra. Tänk på alla enskilda och frivilligorganisationer som engagerat sig i vårt största sociala problem, drogmissbruket. En person som Erik Edin och den organisation han arbetar i, LP-stiftelsen, har rest upp och restaurerat människovärde åt hundratals grova narkomaner, tusentals alkoholister, lärt dem se sina egna möjligheter, stött deras första stapplande steg mot eget arbete och egna initiativ. En sådan rörelse är ingen komplettering till statens möjligheter. Nej, det är staten som kan komplettera en sådan verksamhet. Den har ju genom åren sparat miljarder åt det gemensamma. Vi borde hjälpas åt att bygga ett bättre Sverige. Jag beklagar ärligt om det nu blir så att SAP skall hoppa på en slags kameleontstil och byta åsikter efter vindarnas läge i opinionen. När man tar del av Allan Larssons skrift och tal blir man häpen. Ena dagen skall vi hata inflationen. Nästa dag kan vi tydligen vänslas med den. Det är klart att vi måste få fart på Sverige igen. Men jag tror inte på en politik som nära nog påminner om hur somliga hurtbullar nyttjar anabola steroider. Vi skall tydligen bygga upp en snygg ekonomisk muskelmassa, utan att tänka på biverkningarna. Det har vi gjort. Risken är väl bara att detta leder till besvikelser och aggressioner, till biverkningar som kräver att vi tar mer av den s.k. medicinen. När vi i regeringen diskuterar finansplanen och talar om BNI hit och BNI dit, talar om hur köpkraften har minskat men skall öka, har jag gång på gång påmints om det lilla perspektivet. Det finns stora grupper vars primära intressen lätt faller utanför diskussionerna om BNI och köpkraft. De äldre på ålderdomshem och i andra institutioner får inte automatiskt mer gemenskap av att köpkraften ökar. Övergivna eller gatufostrade barn blir inte mindre övergivna eller mer solidariska samhällsmedlemmar av att vuxna får mer i plånboken. Jag tror att vi måste vidga välfärdsbegreppet. Välfärdsschablonerna får inte bara gälla materiella värden. Utan en hållbar etisk grund, som ställer människovärdet och individens värdighet i centrum, fungerar inte samhället, ingen gemenskap, varken lokal eller universell. Det är därför en av de viktigaste uppgifterna för oss att vårda den grunden, tro på människan, respekt för hennes värdighet, genom att skapa en miljö som gynnar hederlighet, trohet och gemenskap. Vi är glada över att det åter betonats av regeringen att skolan skall hämta sin grundläggande inspiration ur de värden som genom kristendomen och den västerländska humanismen har en djup förankring i vårt folk. Men vi blir irriterade över att läroplansförslaget skjuter denna grund åt sidan med ordvändningar som låter de här kristna grundvärdena bli en förtunnad välling, en liten ingrediens karakteriserad med förledet ''bland annan''. Hemmens och skolans fostran är grunden till att vi skall lyckas skapa den framtidstro som jag talat om. Samtidigt måste vi förstås röja undan det som förkväver ett ärligt, hederligt, solidariskt samhälle. Dit hör den ekonomiska brottsligheten. Det är brott som stör det ekonomiska livet. Risken är att kostnaden för hederlighet blir så hög att ohederligheten framstår som nödvändig. Vi talar mycket om åtgärder som skall förbättra konkurrensen. Ett av de värsta konkurrenshindren är just den ekonomiska brottsligheten, som snedvrider konkurrensen mellan företag. Vi kristdemokrater har under hösten lagt fram ett antal förslag till hur man kan motarbeta ekobrotten på kort och lång sikt. Och det är viktigt! Vi ser hur det blir allt svårare att få fram resurser för det vi vill göra. De små naturliga gemenskaperna klarar inte själva av att t.ex. ta hand om vården av de långvarigt och svårt sjuka. Jag tror personligen att vi måste prioritera om, skaka fram mer resurser till denna vård. Alla vägar som motarbetar ohederlighet och kriminalitet på det ekonomiska området hjälper till att skaka fram resurser till det vi vill göra. Det behövs snabb och effektiv kirurgi mot bl.a. ekobrotten för att vi skall få loss nya skatteresurser. Vi får inte glömma att rikta samma glasögon mot vårt eget land som vi så gärna riktar mot u-länder. Samhällssolidariteten kan snabbt försvagas, om ''vanligt folk'' ser att företrädare för makteliten bryter spelreglerna för hederlighet och ärlighet. Vi kan faktiskt bygga in en sorts självförstörande mekanism i vårt eget välfärdssamhälle. Den mekanismen är att ett antal makthavare i samhällstoppen inte visar det föredöme och den samhällssolidaritet som är grunden för välfärdssamhället. Om den här tendensen forsätter, får vi lägga allt större resurser på att vårda ett sjukt samhälle, i stället för att vårda dem som är verkligt sjuka. Herr talman! Avslutningsvis skulle jag vilja ta tillfället att önska riksdagens ledamöter och anställda en riktigt God Jul. Låt mig få erinra om Skriftens ord: ''Det fanns inte rum för dem i härbärget.

Herr talman! Det var mycket bra, herr biståndsminister, på de flesta punkter. Jag tycker speciellt om det han sade om ''andra som skall göra allting, samhället där alla kräver av andra att de skall t.ex. spola isen'', eller vad det nu var. Jag tror att vi alla som är här har en uppgift, inte minst ni i regeringen. Det är en ganska enkel uppgift, men den kommer nästan aldrig fram, och det är att tala om för folk att det är de själva som betalar allting. Man säger lätt så här: Äsch, det är staten som betalar, så det är inte så farligt. Men staten är ju folk. Det finns inte en krona som inte kommer från folk. Man tror att man lurar någon och begår ett ekonomiskt brott eller fuskar med bidrag och bidragsmaximeras. Det var en av anledningarna till att jag tidigare tog upp detta att slå ihop bidragen i ett system. Man kanske skulle sluta med det också och få loss enorma belopp, om man bara förstod hur ekonomin fungerar, vilka det är som betalar. Jag tycker att Alf Svensson var inne på rätt spår där. När det gäller Alf Svenssons egna domäner har han litet svårare. Frågan är om inte Alf Svensson skulle ha en annan ministerpost än den han har, därför att han är så duktig. Inom t.ex. flyktingpolitiken kan vi se -- det är inte exakt Alf Svenssons ansvarsområde men ändå besläktat -- att satsningen kom 10 miljarder kronor för sent och 50 000 personer i flyktingläger för sent. Börjar man inte ändra sig åt det håll som vi hela tiden har talat om? Man har förväxlat godhet med dumhet. Det har hela tiden funnits mycket bättre sätt att hjälpa människor och att hjälpa fler. Det tror jag att Alf Svensson vet. Nu måste riksdag och regering faktiskt ändra sig vad gäller biståndet. För mig är dessa frågor -- flykting och biståndsfrågor -- faktiskt nära besläktade, alltså om vi hjälper folk genom att låta dem komma hit eller om vi hjälper dem på andra ställen. Det är horribelt med den sortens bistånd och med de mottagarländer som vi har och med de belopp som vi betalar ut. Vi lånar de pengarna. De som betalar biståndet i dag, Alf Svensson, är faktiskt de som inte ens har rösträtt och t.o.m. de som ännu inte är födda. Vår biståndspolitik är inte bra, den är inte av modell 1992. Den är icke typisk för en ickesocialistisk regering. Den är faktiskt inte riktigt klok. Vi har konkreta förslag. Jag hinner bara nämna ett: katastrofbrigad. Alf Svensson var inne på att låta folk engagera sig själva. Ja, säger vi. Låt dem göra värnplikt i katastrofbrigader, där det gäller att rädda människors liv. Låt oss fortsätta den debatten, för nu avbryter talmannen mig.

Herr talman! Mina medarbetare påtalade att jag glömde att tacka Lars Werner. Nu har jag inte debatterat så mycket med Lars Werner av lätt insedda skäl, däremot har jag haft nöjet att tillsammans med honom på ett SJ-tåg sjunga Pärleporten. Det var nog så trivsamt. Jag hoppas förstås att det dröjer åtskilliga år innan han når dit, eftersom han är en så sympatisk person. Så till Ian Wachtmeister. Jag minns mycket väl när man från Ny Demokratis sida annonserade att de som kommer från krigshärdarna, t.ex. Bosnien, skulle få stanna. Det är de som nu kommer hit. Nu vill vi veta hur många av dem som kommer hit tycker Ian Wachtmeister skall få stanna -- 1 700 under en vecka. Eller skall de inte få stanna nu, även om de är lika många som de ständigt omtalade kosovoalbanerna? Ian Wachtmeister säger att vi inte skall ha flyktingar här, vi skall hjälpa dem där de kommer ifrån. Men han vill samtidigt skära ner bidraget för att hjälpa dem där de kommer ifrån. Det går dåligt ihop, måste jag säga. Något om biståndspolitiken. Ian Wachtmeister sade tidigare, och det lät väldigt bra: Vi får fler uteliggare här i Sverige, och då skall vi ta resurser från etablissemanget och hjälpa dem. Jag håller med Ian Wachtmeister om detta. Men hur kan Ian Wachtmeister bara en kort stund därefter göra gällande att dem som inte har någon bostad alls, någon infrastruktur eller mat för dagen skall vi hjälpa genom att skära ner stödet till dem? Jag håller med om att vi kan effektivisera och förbättra stödet, men vi kan hjälpa även sedan stödet är effektiviserat och förbättrat. Det kan jag försäkra.
Herr talman! Vi skall hjälpa folk där de är i den utsträckning det finns möjlighet att göra det. Om det inte går att göra det, skall vi låta dem som verkligen är drabbade komma hit. Det har vi inte några invändningar mot. Observera att jag sade: 50 000 flyktingar i läger för sent. Det finns 77 000 i dag. Jag skulle ha kunnat rätta mig. Det är först på sistone som de som Alf Svensson talar om har kommit hit. Jag vill också ta upp en annan sak. Vi måste komma ihåg att vi inte har råd med en massa av de saker som vi sysslar med. Också jag skulle vilja hjälpa hela världen, och jag vet att även Alf Svensson har ett stort hjärta. Vi skulle kunna skänka i väg flera hundra miljarder, och det kunde nog behövas på sina håll, men vi har inte de pengarna. Vi är valda av Sveriges folk, av de svenska väljarna, att företräda deras intressen på bästa sätt. Då måste vi maximera utfallet av satsningar som vi gör. Det gör vi bättre genom att satsa på folk där de är. Vi får då, som Alf Svensson mycket väl vet, möjlighet att ge hjälp till 100 gånger fler människor, och de får hjälpen där de är i stället för där vi är. Jag vill vidare fråga Alf Svensson om katastrofbrigaden. Vi drar nu ned på värnplikten, så att människor inte kommer att gå ut i militärtjänst. Är det inte ett utmärkt tillfälle att kalla in ungdomar till katastrofbrigader för att ute i världen göra det jobb som Alf Svensson och jag efterlyser? De skulle kunna rycka in rent fysiskt och ständigt vara i beredskap, i stället för att vi skall sprida pengar omkring oss. Jag tror att det är nyttigt för engagemanget hos ungdomar och andra som både Alf Svensson och jag är oroade för.
Herr talman! Jag vill göra kammarens ledamöter uppmärksamma på -- om de inte tänkt den tanken tidigare -- att det alltid är till biståndet som vi lånar. Det är till solidariteten med de sämst ställda, de som ingenting har, som vi lånar. Till verksamheten i övrigt, de resterande 99 % -- till våra egna löner här eller i regeringskansliet -- lånar vi inte, utan bara till stödet för de sämst ställda. Är det inte litet genant att alltid lyfta fram dem och göra gällande att det är till dessa arma människor som vi lånar pengar och att det är till stödet till dem som våra barn och barnbarn skall vara med och betala? Detta med en katastrofbrigad låter mycket enkelt, men jag tror också att det är ganska enkelt att förstå att vi inte är skickade att göra insatser under precis vilka förhållanden som helst och i vilka kulturer som helst bara därför att en del inte längre kallas in till svensk värnplikt.

Herr talman! Riksdagen står i dag inför ett historiskt beslut, och det är historiskt ur flera utgångspunkter. För det första har vi socialdemokrater gjort en uppgörelse med den borgerliga regeringen som är ägnad att minska påfrestningarna på det finansiella systemet. Vi socialdemokrater ställer upp på regeringens proposition som innebär att staten skall garantera banker och vissa andra kreditinstitut möjlighet att fullgöra sina förpliktelser i rätt tid. Det skall ske genom att stöd lämnas till fortsatt verksamhet i livskraftiga institut eller genom att stöd lämnas till rekonstruktion eller avveckling i ordnade former av institut som inte kan förväntas uppnå lönsamhet på lång sikt. De problem i den finansiella sektorn som nu plågar den svenska ekonomin är inte unika för Sverige. Liknande problem återfinns i en lång rad länder. Orsakerna är till stor del desamma. Avregleringar av finansmarknaderna i kombination med en uppåtgående konjunktur skapade ett drivhusklimat som ledde till att kredit och fastighetsmarknaderna expanderade för kraftigt och kom ur balans. Det andra är att detta beslut kan komma att kosta oss skattebetalare många miljarder genom att vi nu kommer att få betala den fest som så många kostade på sig under hela 1980-talet. Många är nu i en situation där man oroar sig mycket för sitt eget arbete, för hot om uppsägningar och för hur hyran skall kunna betalas. Löntagarna inom industrin och vår gemensamma sektorn får i stället ständigt höra att kostnadsläget är för högt, att man inte är tillräckligt effektiv. Herr talman! Det är inte den ideologiska profileringen av den egna politiken som bör gälla när vi behandlar detta ärende. Alla har vi ett ansvar. Vi måste vara ödmjuka och med stor inlevelseförmåga möta de många människor som känner oro bl.a. inför stundande julhelg och inför 1993. Skattebetalarnas oro utgår ifrån att man först var med om att festa på 1980-talet, genom bankernas och andra kreditinstituts glada utlåningspolicy. Många gånger fick låntagaren rådet att låna litet mer än vad som behövdes. Ingen ifrågasatte vare sig låntagarens kreditvärdighet eller behov av lån. Detta gällde oavsett om det var privatpersoner eller om det var fastighetsspekulanter. Åtgärder som säkrar betalningssystemets stabilitet är av central betydelse. Förtroendet för det svenska betalningssystemet har redan rubbats i sådan grad att bankers och andra instituts utländska finansiering försvårats. Det är omsorgen om Sveriges ekonomiska utveckling som motiverar denna extraordinära åtgärd, inte omsorgen om bankinstituten. Det är bankernas inlåning och annan extern finansiering som skall garanteras, inte deras egna kapital eller ägarnas tillgångar. Vi socialdemokrater menar att det icke får råda någon som helst tvekan om handläggningen av de ärenden som kommer att handhas av Bankstödsnämnden och regeringen. Under senare tid har vi genom massmedia, och på annat sätt, fått veta att det finns förhoppningar från olika institut att de skall kunna omfattas av den statliga garantin. I onsdags begärde därför vi socialdemokrater överläggningar med regeringen om de frågor som vi inte i riksdagens handläggning av detta betänkande kunnat bedöma. Ett sådant exempel är försäkringsbolaget Wasas köp av Bohusbanken. Det har ifrågasatts om det finns kryphål i regeringsförslaget, som i så fall skulle ge möjlighet att köpa sig statlig garanti för sådana egna riskfyllda finansieringar som inte nu avsetts bli omfattade av garantin. Jag utgår från att regeringens företrädare i utskottet och regeringen mycket klart markerar var man står i denna fråga. Det får icke råda någon som helst tvekan hur denna typ av frågor skall behandlas framöver. Vi socialdemokrater har två reservationer vid detta betänkande. Reservation nr 3 handlar om de så allmänt diskuterade fallskärmsavtalen. Vi vill att en generell utredning om sådana avtal snarast kommer till stånd. Vi vill att det skall finnas möjlighet att säga upp avtal. Vidare vill vi att i årsredovisningar och andra handlingar skall redovisas de fallskärmsavtal som finns tecknade i banker, kreditinstitut och andra företag. Reservation nr 5 handlar om en utredning av bankkrisen. Vi anser det oerhört viktigt att klarlägga orsakerna till den finansiella krisen, både nationellt och internationellt. Vidare vill vi att man analyserar effekterna i olika avseenden av krisen. Vi måste få fram underlag som gör det möjligt att bedöma hur den ekonomiska politiken och tillsynen över finanssektorn skall utformas i framtiden. Mot bakgrund av vad jag har sagt om våra två reservationer yrkar jag nu bifall till reservationerna En majoritet i utskottet står bakom förslaget i vår motion om att inrätta en allmänhetens bankombudsman. Beslutet innebär att formerna för bankombudsmannens arbete skall utredas närmare och att regeringen därefter skall återkomma till riksdagen med ett förslag. Det finns ett stort behov av en ombudsmannainstitution som kan stärka konsumenternas ställning gentemot banker och andra kreditinstitut. Vi förutsätter därför nu att detta blir riksdagens beslut i dag. Jag yrkar bifall till betänkandet i denna del.
För att undvika missförstånd vill jag meddela att i enlighet med gällande regler kommer detta ärende att avgöras då det är färdigbehandlat. Därefter kommer det att från podiet föreslås att de återstående ärendena skall avgöras i ett sammanhang.

Herr talman! Det beslut vi i dag skall fatta beträffande åtgärderna att stärka det svenska banksystemet har av vissa ''insiders'' kallats för den viktigaste frågan för riksdagen under hela 1900 talet. Vi diskuterar i dag stora tal. Sveriges upplåning uppgår till 400--500 miljarder kronor. Det är de framtida villkoren för denna upplåning som skall stadfästas i dag. Propositionen har redan lästs av de utländska bankerna. De väntar i dag på besked från riksdagen. En statsgaranti kan betyda att svenska banker nu kan omsätta sina lån till kanske någon procent lägre ränta än den de tidigare har fått betala då de endast har lånat på sin egen balansräkning. Glöm inte att 1 % betyder 4--5 miljarder kronor i besparingar på räntekostnaderna. På sikt kan detta betyda att de svenska bankerna kan arbeta med lägre marginaler. Det är ett konstruktivt sätt att sänka den höga räntan. Med tanke på propositionens betydelse för den svenska ekonomin är det eländigt att vi har haft en motionstid på endast fem dagar. Det här är i alla avseenden en tung proposition, 55 sidor, som bl.a. förutsätter stora kunskaper i balansvärdelära. Det är kunskaper som jag trodde att jag besatt innan jag läste propositionen. Propositionens innehåll är för allvarligt för att man skall tvingas arbeta i tidsnöd. Jag vill redan i inledningen betona att Ny demokrati med stor kraft ställer sig bakom propositionens huvudförslag, nämligen att staten garanterar att banker och vissa andra kreditinstitut kan fullgöra sina förpliktelser i rätt tid. Hade vi inte haft fullständig enighet om detta, hade risken varit stor att kronan hade accelererat sin nedåtgående trend. I vår motion, som vi har väckt med anledning av propositionen, har vi koncentrerat oss på att uppmärksamma regeringen på nödvändigheten att statens intressen, med hjälp av Bankstödsnämnden, skall tillvaratas bättre i förhandlingar med banker och andra kreditinstitut -- eller ''bankakuten'', som t.o.m. finansministern har kallat nämnden. Vi får inte glömma att bankerna har samlat på sig en hord av skickliga jurister, som vill utnyttja den nya lagens möjligheter maximalt för den egna bankens eller institutets intressen. Vi i Ny demokrati vill att lagen skall stärkas. Det är därför något förvånande att utskottet har gått emot alla våra förslag i vår motion. Jag återkommer i korthet till några av våra huvudteser i motionen. Men dessförinnan vill jag i någon mån kommentera den bakgrund till dagens kreditkris som regeringen har presenterat i propositionen. Regeringen har, enligt vår åsikt, inte tillräckligt klart betonat att dagens svårigheter till stor del beror på att stora och små företagare, av vilka jag representerar en, och entreprenörer i skaror drevs ut ur Sverige på 80-talet. Sverige låg då i toppen bland länderna i världen när det gäller företagsskatter och individuella skatter. Industrins utredningsinstitut har nyligen presenterat siffror som verifierar detta. Svenskägd tillverkningsindustri hade 525 000 anställda som arbetade utomlands under 1991, medan endast av dessa företags koncernomsättningar hänförde sig till Sverige. I mitt gamla företag Electrolux är siffran endast 12 %. Jag känner mig som en förrädare. Jag var själv med om att genomföra utflyttningen av svensk industri i Europa. Denna trend med utflyttning av industri utomlands går inte att stoppa så länge vi har dagens höga ränteläge. Om det på 80-talet var skatterna som tvingade våra livskraftiga företag ut i världen, är det i dag det höga ränteläget. Från mitt eget lilla bolags horisont har jag svårt att förstå varför jag i dag skall betala 18 % ränta på min checkräkningskredit, medan mitt bolag i Hamburg endast betalar 13 %. En viktig anledning till denna skillnad är att bankerna i Sverige har skyhöga marginalräntor. De vill kompensera för misslyckandena i finansbolagsoch fastighetsaffärer. Det gäller därför för bankakuten att i sina förhandlingar med bankerna pressa ner dessa marginalräntor. Från min egen erfarenhet som företagare vet jag att inget är viktigare än att rekrytera rätt chef. Marcus Wallenberg -- som S-E-Banken säkert saknar i dessa dagar av förvillelser -- ansåg att hans viktigaste uppgift var att anställa och sparka chefer. En bra chef tror på sig själv och behöver inget fallskärmsavtal. När den statliga Nordbankens chef känner sig osäker, kränger han på sig fallskärmen. Det är en av orsakerna till varför Nordbanken nu kraschlandar. Ansvaret går i sista hand till styrelsen, som måste vara kompetent och inte politiserad. Vi i Ny demokrati har därför, med den kraft ett litet parti är mäktigt, framhållit i motionen att regeringen måste göra allt som står i dess makt för att som chef för bankakuten finna den mest kompetenta företagsledaren i landet. Det är för mig som politiker svårt att förstå varför utskottet inte har velat skriva under dessa kungsord som vi har framfört i vår motion. I riktlinjerna till bankakuten står det bl.a. att stödet som ges skall ha en konkurrensneutral utformning. Det blir svårt att efterleva detta villkor, då den eller de banker som kan klara sig på egen hand lätt blir förfördelade. Det står vidare att stödet inte skall omfatta aktiebolag och förlagslån. Detta är ingen lyckad lösning. Följden blir att marknaden för dessa förlagslån kommer nästan helt att försvinna, vilket påverkar möjligheterna att uppnå kapitaltäckningsvillkoret på 8 %. Detta har vi också med kraft påtalat i vår motion. Det står i propositionen att det skall finnas en mångfald på marknaden så att en effektiv konkurrens kan upprätthållas. Detta är en viktig pekpinne åt bankakuten, som aktivt måste verka för att främmande banker etablerar sig i Sverige. Kanske kan bankakuten locka hit en utländsk bank som kan ta över Götabankens kontorsnät. Det gäller att till varje pris bryta det svenska mönstret med ''följa John'' när det gäller bankräntorna. Om vi kan få en utländsk bank som arbetar med t.ex. tyska marginalräntor på 1,5--2 % att etablera sig här, skulle mycket vara vunnet. Räntenivån kommer att sjunka -- till allas vår välsignelse. Den förväntade utvecklingen är att samtliga banker, kanske med något undantag, kommer att tvingas in i garantisvängen, alternativt få in staten som huvudaktieägare. I propositionen står det att stödsystemet skall avvecklas först när fordringsägarnas intressen har tillgodosetts. Jag har då troligen pensionerats på riktigt. Ny demokrati har motionerat att bankakuten, genom avtalet med bankerna, måste se till att statens aktier vid lämpligt tillfälle övergår i privat ägandeform. T.ex. skall bankens kunder erbjudas att bli aktieägare. Detta har vi också kraftfullt diskuterat i vår motion, som avfärdas av utskottet. Jag vill summera genom att än en gång uppmärksamma regeringen på att den starka chefen för bankakuten måste få behörighet att kunna förhandla hårt med bankerna. De måste sättas under press. Jag måste få kunna få reda på saldot på mitt konto under en månads tid utan att få höra talas om problem med ''datan''. Det behövs en chef för bankakuten som kan byta ut odugliga chefer inom banksystemet och som kan se till att kontorsföreståndarna vågar låna ut kapital till företag med växtkraft. Så är inte fallet i dag. Utan en förnyelse går det svenska bankväsendet i stå. Jag och Ny demokrati önskar regeringen och Bankstödsnämnden lycka till i sitt svåra värv. Herr talman! Det är självklart att jag ställer mig bakom samtliga yrkanden i vår motion N46, som är en bestseller. Med hänsyn till kammarens arbetsbelastning väljer jag att endast yrka bifall till

Herr talman! Det här är förhoppningsvis slutkapitlet i en ganska lång roman, där riksdagen har fått rycka ut och göra insatser för att rädda det svenska kreditsystemet efter champagneyran under 80-talet. Det är viktigt att slutkapitlet i en roman är bra för att hela romanen skall bli bra. Jag hoppas och förutser att detta blir ett bra beslut och att det blir en bra åtgärd att inrätta en bankstödsnämnd. Vidare hoppas jag att man på ett omsorgsfullt sätt kommer att utforma regler för utgivande av stöd, så att de målsättningar som regeringen redovisar i propositionen kan uppfyllas. Jag vill börja med att deklarera att Vänsterpartiet ställer sig fullt ut bakom dessa målsättningar. Jag tycker att de är bra. Vi har däremot en del invändningar mot hur regeringen och Bankstödsnämnden skall ha möjlighet att uppfylla dessa goda målsättningar. Vi tycker att det är för diffust och oprecist redovisat i propositionen och i förslagen till beslut i betänkandet. Vi har tagit upp detta i den motion vi har väckt med anledning av propositionen, och vi har följt upp detta i vår meningsyttring. Vi menar att regeringen måste återkomma med utförligare redovisning av villkoren för stöd. En liten, men inte oviktig, del i detta är de s.k. fallskärmsavtalen. De måste få rätt proportioner i det hela. Som debatten förs nu kan man få för sig, att om man bara kommer till rätta med fallskärmsavtalen kan alla problem lösas i det ekonomiska systemet. Men det här är bara en liten, men upprörande, del. Vi tycker att som villkor för att stöd skall utgå till en bank, får banken göra sig av med förpliktelser i form av fallskärmsavtal e.d. Hur de gör är deras ''business''. Det skall inte vara riksdagens eller regeringens sak. Bankstödsnämnden bör vara beredd att ställa upp med stöd. Men det skall vara under förutsättning att bankerna har städat upp efter sig. En annan synpunkt som vi inte har fört fram i motionen, men som har kommit fram i debatten, och som jag tycker är rimlig, är att alla avtal som Bankstödsnämnden träffar med banker skall bli offentliga. Det finns ett stort och berättigat ifrågasättande av hur banksystemet har fungerat. Det är oerhört viktigt att det inte uppstår några missuppfattningar på grund av onödigt hemlighetsmakeri. Det skall alltså vara full offentlighet i de uppgörelser som träffas. För att systemet skall bli effektivt krävs att Bankstödsnämnden får möjlighet att agera kraftfullt. Vi tycker inte att det förslag regeringen har lagt fram är tillräckligt kraftfullt. Man borde i större utsträckning arbeta efter den modell som finns i USA, där Bankstödsnämnden har rätt att gå in och ställa långtgående krav på dem som mottar stöd. Det kan gälla att byta ut styrelser eller att förbjuda aktieutdelning. Jag vill yrka bifall till meningsyttringen avseende mom. 5, där vi kräver preciseringar av hur man skall uppnå de goda målsättningarna. Det gäller alltså formerna för stödet. Både i propositionen och i betänkandet förs ett resonemang om hur kreditväsendet skall ägas. Det är rimligt att det svenska kreditväsendet i huvudsak är privatägt. Men det framställs ofta från borgerligt håll som om det vore onormalt och ett hinder för god bankverksamhet om staten äger kreditinstitut helt eller delvis. Det är vilseledande. Det är inte alls onormalt i andra länder att staten äger en bank eller del i en bank. I meningsyttringen avseende mom. 2 säger vi att vi inte stöder utskottsmajoritetens syn på det statliga bankägandet och att staten skall dra sig ur banksektorn så snabbt som möjligt. Vi delar inte heller uppfattningen att det skall ligga på regeringen att avgöra när statligt engagemang i banksektorn skall avvecklas. När det skall avvecklas i större omfattning är det en riksdagsfråga -- om det skulle bli aktuellt att göra sig av med t.ex. Nordbanken eller en större aktiepost i en annan bank. Det är inget som regeringen bör avgöra. Jag vill instämma i vad föregående talare har sagt och understryka att det kunde ha varit rimligt att för att öka konkurrensen inom det svenska bankväsendet söka utländska ägare till i första hand Gotabanken. Ta det som ett råd, Bo Lundgren! När sådana kontakter har redovisats i pressen har jag med en viss skadeglädje konstaterat att en tysk intressent har varit en delstatsägd bank. Det skulle vara intressant om en utländsk statligt ägd eller delstatsägd bank köpte en statligt ägd eller beskyddad bank. Det skulle vara bra med utländsk konkurrens. Jag instämmer i vad Birgitta Johansson har sagt om behovet av en bankombudsman och nöjer mig med att yrka bifall till vår meningsyttring avseende mom.2 och 5. Jag vill avsluta med en fråga till Bo Lundgren. Vi har ett statligt engagemang i dag på i storleksordningen 50 miljarder. Var bedömer Bo Lundgren att det statliga engagemanget kan sluta? Jag begär inte några exakta siffror, utan ett besked om vilken storleksordning man kan tänka sig.
Herr talman! Som Birgitta Johansson sade i sitt anförande har regeringen haft överläggningar med Socialdemokraterna om denna fråga. Det var naturligt, eftersom problemen härrör från den socialdemokratiska regeringstiden. I den proposition som regeringen nu har lagt fram föreslås att staten skall garantera att banker och vissa andra kreditinstitut kan fullgöra sina förpliktelser i rätt tid. Regeringen föreslås få ett bemyndigande att besluta om stödåtgärder som säkerställer detta åtagande. Stöd skall kunna lämnas dels för fortsatt verksamhet i institut som man bedömer vara långsiktigt livskraftiga, dels till rekonstruktion eller avveckling av institut som inte bedöms kunna leva vidare. Stödet skall utformas på ett affärsmässigt sätt och så att statens långsiktiga kostnader minimeras. I princip skall statens kostnader bäras av det institut som erhåller stöd. Stödsystemet skall omfatta samtliga banker med svensk oktroj. Här ingår också ett antal utlandsägda banker. Utöver banker föreslås även vissa kreditinstitut med statlig anknytning innefattas i systemet. När stödet ges till en bank kan också hänsyn tas till bostadsinstitut och finansbolag som är dotterbolg till banker. Endast i undantagsfall skall det bli aktuellt att ge stöd direkt till sådana bolag. Statens åtagande föreslås omfatta ett instituts samtliga förpliktelser. Riskkapital och eviga förlagslån omfattas dock inte. Inte heller förpliktelser som uppenbarligen inte är förenliga med en sund bankverksamhet. Det statliga stödet skall kunna lämnas i former som bedöms lämpliga i varje enskilt fall. Det kan bli aktuellt med t.ex. Stödet skall förenas med olika villkor som staten ställer upp och krav på motprestationer såsom garantiavgifter, rationaliseringar, nedsättning av aktiekapitalet, begränsning av aktieutdelning m.m. Det blir en uppgift för regeringen och den nya myndigheten Bankstödsnämnden att i varje enskilt fall avgöra hur villkoren bör utformas. Utskottet har dock velat markera vikten av att villkoren utformas så att det statliga stödet återvinns. De statliga åtagandena kommer att bli omfattande och kan uppgå till åtskilliga miljarder kronor. Det går emellertid inte nu att beräkna kostnaden för åtagandena. Utskottet tillstyrker därför att regeringen bemyndigas att besluta om stöd till banker och andra kreditinstitut i erforderlig omfattning. I en reservation har representanter för Ny demokrati föreslagit att eviga förlagslån skall omfattas av statens åtagande. Utskottet delar på denna punkt regeringens bedömning att eviga förlagslån har karaktären av riskkapital, bl.a. eftersom de har obegränsad löptid och kan användas för förlusttäckning. De bör därför enligt utskottets uppfattning inte omfattas av statens åtagande. Socialdemokraterna begär i en reservation en generell granskning av de s.k. fallskärmsavtalen och avgångsvederlagen och att möjligheten att upphäva dem skall undersökas. Jag har full förståelse för den kritik som från olika håll riktas mot dessa avtal. Avtalen har också kritiserats av finansministern. Hon har dessutom, som kammarens ledamöter känner till, tillsatt en utredare för att undersöka de avtal som gäller Nordbanken. Utredaren skall ta reda på om det finns möjligheter att upphäva avtalen eller möjligen få någon jämkning av ingångna avtal. Socialdemokraternas agerande på denna punkt finner jag litet märkligt. Alla dessa avtal tecknades under den socialdemokratiska regeringstiden. De mest uppmärksammade finns i den statliga Finansdepartementet borde ha haft full insyn. Regeringen tillsatte styrelserna och var t.o.m. med om att avskeda en del av direktörerna som hade dessa avtal. Det vore konstigt om inte den dåvarande regeringen kände till dessa avtal, men den gjorde ingenting åt dem. En förklaring kan möjligen vara att det började närma sig val och dessa frågor var för känsliga för att tas upp då. Man sköt det hela framför sig. Att då i efterhand komma och verka i det närmaste oskuldsfull och ha synpunkter på hur den nuvarande regeringen skall agera för att städa upp efter dessa avtal, tycker jag är anmärkningsvärt. Därför har jag ingen förståelse för den reservation som Socialdemokraterna har på den här punkten. Ny demokrati har reserverat sig för att det statliga stödet skall villkoras av krav på radikal rationalisering och effektivisering och att finansiella nyckeltal skall användas som villkor för stöd. I reservationen begär de dessutom att förutsättningarna för en finansiell försäkring bör utredas. Dessa förslag är enligt utskottets uppfattning redan tillgodosedda genom vad som föreslås i propositionen. Sålunda understryks där att krav skall kunna ställas på rationaliseringar i de berörda instituten och att finansiell försäkring också kan komma till användning. Socialdemokraterna har i en annan reservation tagit upp frågan om tillsättande av en bred beredning om bankkrisens internationella karaktär och om dess nationella förlopp och verkningar. Utskottsmajoriteten avstyrker det kravet med hänvisning till att regeringen avser att inom kort tillsätta en utredning om utvecklingen på kreditmarknaden. Denna skall också få i uppdrag att analysera orsakerna till de nuvarande problemen och även göra jämförelser med utvecklingen i andra länder. Utredningen skall vidare analysera de effekter situationen på kreditmarknaden har medfört och kan väntas medföra för övriga delar av ekonomin. Med den skrivningen tycker vi att Socialdemokraterna är tillgodosedda på den punkten. Ny demokrati har förenat sig med socialdemokraterna i utskottet om krav på en utredning om en allmänhetens bankombudsman. Det här kravet har Socialdemokraterna framfört flera gånger tidigare, medan däremot Ny demokrati i onsdags, för två dagar sedan, när vi behandlade finansutskottets betänkande som tog upp den här frågan, inte ansåg att någon utredning var påkallad. Då röstade Ny demokrati mot Socialdemokraternas exakt likalydande yrkande här i kammaren. Jag vet inte om Ny demokratis ledamot i näringsutskottet har missuppfattat frågan, men det får vi väl besked om vid omröstningen, om inte förr. Eftersom regeringspartierna har kommit i minoritet i utskottet har de en reservation till förmån för ett avslag på den socialdemokratiska motionen. Ny demokrati har också reserverat sig för en utredning som skall tillsättas för att skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens genom mångfald i banksystemet. Utskottet har avstyrkt det yrkandet med hänvisning till att ändringar i syfte att bl.a. öka konkurrensen har föreslagits i fråga om förvärv av aktier och beskattning vid ombildning av filialer. När EES-avtalet dessutom träder i kraft ökar också förutsättningarna för konkurrens från utländska kreditinstitut. Det är vidare en uppgift för Finansinspektionen och Konkurrensverket att följa utvecklingen av pris och konkurrensförhållandena inom bankväsendet. Dessa frågor kan också komma att belysas av den aviserade utredningen om utvecklingen på kreditmarknaden. Ny demokrati vill också att reglerna för bankerna skall ses över i syfte att kunder inte i onödan skall försättas i konkurs. Utskottet avstyrker det yrkandet. Utskottet anser att det visserligen kan krävas av kreditinstituten att dessa gör en normal och riktig kreditprövning och även överväger om konkurs i enskilda fall är det bästa alternativet eller ej. Men det slutgiltiga ansvaret för kreditgivningen måste alltid ligga hos det enskilda kreditinstitutet. Därför har utskottet avstyrkt detta motionsyrkande. Herr talman! Mot bakgrund av att regeringen nu föreslås få ett vidsträckt bemyndigande och kan komma att göra betydande åtaganden för statens räkning för att stödja banksystemet, har regeringen aviserat att den regelbundet kommer att informera riksdagen om de åtgärder som man kommer att vidta. Vi i utskottet anser att det är mycket viktigt att en sådan rapportering sker hit till riksdagen i denna, ur finansiell synpunkt, mycket stora fråga. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 16

Herr talman! Utskottets ordförande sade att han inte förstod varför vi socialdemokrater hade reserverat oss på de punkter som behandlade fallskärmsavtal och krav på en bred utredning kring den finansiella krisen. Jag sade i mitt inledningsanförande att vi måste se på den här typen av frågor med stor ödmjukhet och stor öppenhet. Det är väldigt många människor som känner sig oroade. Jag har den alldeles bestämda uppfattningen att vi via olika parlamentariskt breda utredningar måste delge allmänheten vad som har hänt, när det gäller finanskrisen. När det gäller fallskärmsavtalen, nämnde Rolf Dahlberg att dessa kom till under den socialdemokratiska regeringens tid. Den socialdemokratiska regeringen medverkade naturligtvis inte till att teckna några avtal. Rolf Dahlberg vet mycket väl hur ett företag sköts. Vi har sagt att det skall skötas på affärsmässiga grunder. Den typen av avtal görs oftast upp mellan en VD och en ordförande.
Herr talman! När det gäller fallskärmsavtalen är det riktigt att den förra regeringen naturligtvis inte kan lastas för de avtal som är tecknade utanför den statliga sektorn. Där har den aldrig haft någon insyn. Jag nämnde att staten ägde 85 % i den statliga banken, Nordbanken, vid detta tillfälle, om jag minns rätt. Staten tillsatte styrelse och ordförande. När det började gå snett 1990, bytte man direktörer nästan en gång om året. Så småningom bytte man också ordförande i banken. Det vore underligt om inte de som hade 85 % av aktierna på bolagsstämman och hela makten i denna bank, hade någon som helst uppfattning om vad som höll på att gå så snett i den stora banken. Varför frågade man i så fall inte? De som följt detta i Expressen, som undersökt det hela och nu beskriver det dag för dag i tidningen, kan läsa hur den dåvarande finansministern Allan Larsson var involverad i de krisskeende som förekom i Nordbanken under den här tiden. Vad gjorde regeringen i det läget? Den gjorde ingenting, utan först efter valet kom man och krävde av den nya regeringen att den skulle börja sopa upp efter det som skett tidigare.
Herr talman! Diskussionen rör sig om en enskild bank, nämligen Nordbanken, och hur vi har hanterat den frågan. Jag tycker att vi skall hantera alla banker och företag på precis samma sätt. Därför är fallskärmsavtal, oavsett vem som har träffat dem, av ondo. Vi måste kunna kräva att få insyn för allmänheten och de skattebetalare som skall vara med och betala denna fest. Det är detta jag tycker att vi skulle kunna vara överens om.
Herr talman! Jag tror att vi är överens på den punkten. Den typ av stötande avtal som vi sett inte bara inom Nordbanken utan också inom andra banker och kreditinstitut är inte något som någon av oss här tycker är bra och ställer sig bakom. Varför jag tar Nordbanken som exempel beror på att staten via regeringen där hade det direkta ansvaret. Det är därför som det är så underligt att regeringen var så passiv vid detta tilfälle och inte gjorde någonting när det gällde den statliga banken Herr talman! Det är ju ändå i den banken som de största och mest häpnadsväckande avtalen har tecknats.

Herr talman! Rolf Dahlberg berörde en del av våra reservationer och avslutningsvis också vår inställning, vilket jag får anledning att återkomma till i ett senare anförande. Rolf Dahlberg tog upp frågan om vårt agerande när det gäller tillskapandet av en allmän bankombudsman och en utredning om detta. Han sade att vi i utskottet hade hanterat frågan på ett visst sätt, och att vi i dagens läge kommer att rösta på ett annat sätt. Bakgrunden är tyvärr den, Rolf Dahlberg, att jag inte deltog i näringsutskottets hantering av denna fråga. Den gick utan mitt deltagande som ett yttrande om avslag vidare till finansutskottet. Där hade vi inte kommunikation i detta ärende. Vi blev uppmärksammade på detta genom beslutet i förrgår, och kunde vid ett senare tillfälle biträda Socialdemokraternas förslag om tillsättande av denna utredning, vilket vi också nu kommer att göra.

Herr talman! Jag skulle gärna vilja att Rolf Dahlberg något kommenterade de krav på preciseringar som jag har begärt i Vänsterpartiets meningsyttring. Jag är väl medveten om att man inte kan detaljreglera ett sådant här stöd och att det måste anpassas efter varje enskilt fall. Men vi har redan innan riksdagsbeslutet fattats hamnat i en diskussion. Det finns väl inte någon näringslivssida eller någon näringslivstidning där man inte fört omfattande diskussioner med utgångspunkt från WASA:s köp av hela Bohusbanken. Frågan är om huruvida detta är en åtgärd för att föra in Finax under denna bankstödsnämnd, in i statens varma trygga famn eller garanti. Man har dragit paralleller till andra affärer och visat på svårigheten att hjälpa i det ena fallet men inte i det andra. Jag tycker att man måste undvika återkommande diskussioner av den typen och ett ifrågasättande av de goda principer som redovisas i propositionen -- konkurrensneutralitet, så låg kostnad som möjligt för staten, osv. Det är rimligt att regeringen, så långt det är rimligt att kräva, återkommer med ett förslag till preciseringar. Jag tycker inte att den har lämnat sådana, och vissa remissinstanser delar min uppfattning härvidlag. Det gäller både villkoren för stödet och villkoren för att återvinna stödet.
Herr talman! Jag vill först säga att jag uppskattar Rolf L Nilsons arbete i utskottet med denna proposition. Han har en avvikande mening när det gäller en mer i detalj utformad reglering av hur stödet skall ges. Han efterlyser perciseringar. Det problem utskottet har haft vid alla uppvaktningar, vilket Rolf L Nilson väl känner till, är att så många som möjligt vill komma under statens varma täcke och krypa in och må gott. Problemet är att varje nyanländ som kryper in kostar ytterligare tiotals miljarder i garantier. Det har gjort att gränsen för vad staten kan åta sig att garantera måste dras någonstans. Jag kan gärna säga att jag för min egen del anser att regeringen trots allt har sträckt sig oerhört långt i propositionen. Att sträcka sig ytterligare är alltför svårt. Rolf L Nilson vill att man i förväg preciserar mer. Jag tror inte att riksdagen är mäktig att göra dessa preciseringar. Man måste rimligen uppdra åt den nya Bankstödsnämnden och regeringen att utforma dessa regler. Riksdagen har sedan att falla tillbaka på det löfte och det krav som utskottet ställt sig bakom, att regeringen till riksdagen skall rapportera vad som händer i varje enskilt fall när det gäller den här propositionen. Jag tror att riksdagen kommer att få en mycket god information. Jag förutsätter att regeringen verkligen följer denna uppmaning.
Herr talman! Inte heller jag tror att riksdagen är mäktig att klargöra detta i plenum, och det har vi heller inte begärt från Vänsterpartitet. Denna del skall skickas tillbaka till regeringen, så att regeringen får göra dessa ansträngningar med de beredningsresurser som den har till sitt förfogande. Sedan vill jag rätta till vad som eventuellt är en missuppfattning. Det lät på Rolf Dahlberg som att jag skulle tala för att man skall göra fler åtaganden och ta in fler banker eller fler institut under detta skydd. Tvärtom. Jag delar regeringens och majoritetens uppfattning att statens långsiktiga kostnader, och även de kortsiktiga, bör minimeras. Det är inte rimligt att staten skall gå in och ta hand om bankerna och finansinstituten och städa upp efter deras stora köpfest och champagneyra. Det är en nödåtgärd som måste vidtas. Det statliga engagemanget måste begränsas så långt det går. Statens knappa resurser borde kunna användas till mer angelägna åtgärder än till att se till att bankväsendet fungerar.

Herr talman! Bo Lundgren månade i sin inledning mycket om små och medelstora företag. Det har regeringen gjort länge. Man har ställt i utsikt att räntorna skall ned, men absolut ingenting händer. Jag förstår att bankstödet är en viktig del för att sanera finansieringen i Sverige. Men det verkar tyvärr ta alltför lång tid innan det sipprar ned till småföretagarna. Som företagare kan jag inte förstå att jag skall betala 18 % på min checkräkning, när jag i Hamburg får betala 13 %. Regeringen måste vara mer aktiv för att få de fördelar som bankerna nu erhåller att sippra ned i systemet, för att komma småföretagen till godo. Det går inte längre att fortsätta med att betala dessa höga räntor. De små och medelstora företagen kommer så småningom att dö ut. När det gäller omfattningen av stödet, förstår jag att det är mycket svårt att säga hur stort det kan bli. Vi känner emellertid en mycket stor olust över det carte blanche som man har gett Bankstödsnämnden. Det gäller garantier som kan uppgå till flera hundratals miljarder kronor. Jag ville ta fasta på vad Bo Lundgren sade, dvs. att riksdagen måste fordra att regeringen kommer tillbaka ofta, framför allt när det gäller större åtaganden, för att man skall kunna ha en viss kontroll på läget.

Herr talman! Jag är medveten om att regeringen gör och kommer att göra mycket för att hjälpa småföretagen. Det är bara det att alla de här mer nödvändiga men sofistikerade åtgärderna tar tid. Det enda instrumentet som man tänker på i dag är en räntenedgång, så att vi inte får betala 4 eller 5 % högre ränta än de har på kontinenten. Det är det som är det viktiga, och det är där som man skall sätta in åtgärderna. Allt det andra är bra, men det är inte tillräckligt och det är för långsiktigt. Bankstödsnämnden måste verka snabbt. Jag bara frågar: Har regeringen kommit någon vart med att utnämna en ny chef? Jag tror att det är mycket viktigt att det görs omgående. Jag är väl medveten om att det finns svårigheter. Alla som har sysslat med finansvärlden i Sverige på sista tiden är väl kontaminerade. Vi behöver alltså snabbt en skicklig chef.

Herr talman! Det är utmärkt att regeringen nu tillsätter en utredning som skall undersöka bankkrisen, nationellt och internationellt, och bl.a. också titta på Finansinspektionens, tidigare Bankinspektionen, och Försäkringsinspektionens roll i det som har skett. Vänsterpartiet krävde det i samband med det första beslutet om stöd till Nordbanken, och vi var helt ensamma om den uppfattningen då. Efter hand som tiden har gått har jag konstaterat att allt fler har anslutit sig till vår uppfattning. Det finns nu, till min stora glädje, total enighet om beslutet om en sådan utredning. Jag ser med förväntan fram mot resultaten av den. Jag kan förstå att det är svårt för den ansvarige ministern att sätta en nivå på omfattningen av de garantier som kan komma att utgå från staten. Det kan lätt tolkas som ett löfte om att staten är beredd att spendera eller ställa upp med så mycket pengar. Jag tror ändå att det av principiella skäl är viktigt att ange nivån på stödet, så att allmänheten förstår vad det rör sig om. Bankkrisen är en infekterad fråga. Det pågår debatter både på en folklig vardagsnivå och på en mera abstrakt nivå i facktidningarna. Det gäller att undanröja missuppfattningar och att redovisa ärligt för allmänheten vad man gör. Bo Lundgren talade om omfattningen av stödet och dess utformning, och att ägarna inte skall hållas skadeslösa, och det var klargörande. Men det är tyvärr alltför få som lyssnar på riksdagsdebatterna eller läser våra protokoll. Det är viktigt att budskapet ständigt kommer ut till allmänheten, så att människor får reda på vad det hela rör sig om. Det är då principiellt viktigt att nivån på engagemanget blir klar. Det var också alldeles utmärkt att Bo Lundgren sade att avtalen skall, i normalfallet, göras offentliga, att det inte finns något hinder för detta. Det är en bra markering.

Herr talman! Jag tycker också att det har varit värdefullt att få klarlägganden från statsrådet Bo Lundgren om hur frågorna kommer att hanteras, både av Bankstödsnämnden och av regeringen. Det viktigaste är att åtgärder vidtas som säkrar betalningssystemets stabilitet och att det finns förtroende för det svenska betalningssystemet. Det är också oerhört viktigt att allmänheten, skattebetalarna, får så bra upplysningar som möjligt. Det är precis som Rolf L Nilson säger, dvs. att alla naturligtvis inte läser riksdagsprotokollet, men här har vi alla gemensamt en uppgift i att föra ut detta, inte minst regeringen. Vi måste tala om bakgrunden till att vi kommer att strama upp och att ingen kommer att kunna slinka igenom på ett otillbörligt sätt i fråga om stöd från Bankstödsnämnden. Det kan ibland ta ganska lång tid innan olika kriser och situationer uppkommer, och det är positivt. Jag vill bara påminna både kammarens ledamöter och dem som är här och lyssnar om att vi för ca 60 år sedan, på 1930-talet, hade en bank och finanskris och en industrikris, som fick oanade mått. Jag har läst Thunholms bok om Oscar Det är i sig en historia som vi kanske behöver. I dag finns ingen med som verkade på den tiden, men om vi skall kunna ta de rätta stegen inför framtiden tror jag att det är viktigt att ha med historieskrivningen.

Herr talman! Låt mig först deklarera att jag tycker att man behöver göra den här typen av insatser för vårt betalningssystem, våra banker och en del kreditinstitut. Jag begärde ursprungligen ordet av helt andra skäl. Jag hade från början tänkt att begära återförvisning av ärendet. Men jag inser att det inte skulle vara särskilt framgångsrikt i denna kammare. Jag kommer således inte att yrka på det. Däremot kommer jag att avstå under hela omröstningen. Jag vill här förklara varför. Jag har först en synpunkt på den formella hanteringen. Motionstiden var nämligen ytterst begränsad. Trots vad statsrådet Bo Lundgren sade är det ändock så att riksdagen måste ges en rimlig möjlighet att granska och pröva de olika förslagen i en regeringsproposition. Det är först när en proposition har lagts fram som man vet vilken bedömning och vilken sammanvägning regeringen ha gjort efter bl.a. remissomgångarna. Det finns också andra faktorer i demokratin. Det gäller media, experter och givetvis även oppositionen. Dessa parter måste ges rimliga möjligheter att se över förslaget och publicera sina åsikter, så att vi i riksdagen kan ta till oss dem och motionera. I praktiken fick vi två dagars motionstid för den här propositionen. Det tycker jag är alldeles för litet. Det är det inte minst med tanke på att vi nu skall besluta om -- som statsrådet Bo Lundgren säger -- åtskilliga miljarder kronor. Vi vet inte hur många de åtskilliga miljarderna är. Jag är litet rädd för att den behandling som vi har haft av det här förslaget ytterligare kommer att förstärka bilden av riksdagen som ett lydigt transportkompani. Risken är mycket stor att vi kommer att stå med skammen när det upptäcks att det finns en rad kryphål i förslaget. Jag tror att det är viktigt för allmänhetens förtroende att riksdagen hanterar sådana här frågor på ett allvarligt och seriöst sätt. Här gäller det frågor om fallskärmsavtalen, om vart pengarna tog vägen, om det finns risk för att bankakuten kommer att bli ett slags Ebberöds bank och om alla de styrelseledamöter och revisorer som sitter kvar i bankstyrelserna och som har bedrivit en mycket osund bankverksamhet. Alla dessa frågor måste vi handskas med på ett mycket allvarligt sätt här i riksdagen. När det gäller de politiska bedömningarna har det faktiskt framkommit en rad kritiska synpunkter mot det förslag som regeringen lade fram och som utskottet har svalt med hull och hår. Kritiken gäller villkoren för stödet och om stödet kan återtas eller inte. Det gäller också den fråga som Rolf L Nilson tog upp om offentligheten. Det gäller affären Wasa Bohusbanken. Det gäller givetvis också vilken summa skattebetalarna kan behöva betala ut i framtiden. En fråga som inte alls har berörts, men som har varit uppe i debatten i massmedia, är vad EES avtalet kommer att innebära på det här området. Denna fråga berörs varken i utskottets betänkande eller i propositionen. En expert på EG:s konkurrenslagar, Peter Westman, som jag vet att Bo Lundgren har diskuterat med, hävdar att detta kommer att bli underkänt vid den eventuella prövning som kan ske inom ESA och den domstol som finns. Det vore väl snöpligt om det beslut som vi fattar i dag så småningom, när EES-avtalet träder i kraft, skulle underkännas. Herr talman! Det här har föranlett mig att ställa en hel del frågor. Jag skulle vilja fråga utskottets ordförande och vice ordförande om det inte känns otillfredsställande att i dag fatta ett beslut som gäller åtskilliga miljarder kronor eftersom det inte finns klara regler om återtagande av stödet vid vidlyftiga affärer. Som jag sade tidigare sitter fortfarande ett antal styrelseledamöter och revisorer kvar trots att de var med under den tid då man bedrev osund bankverksamhet. Tror man verkligen att de kommer att bedriva sund bankverksamhet nu? Varför har ni inte granskat förslaget utifrån EES avtalet och de kopplingar vi har till EG? Vad säger ni om den kritik som experter och media har framfört? Det gäller framför allt Wasa och Bohusbanken. Såvitt jag har förstått har det ägt rum mycket kaffedrickande efter onsdagens debatt. Det vore intressant att få höra från statsrådet, utskottsföreträdare och kanske även från Allan Larsson så småningom om man har rett ut om det finns ett definitivt stopp för den typ av affär som affären Wasa-Bohusbanken utgör. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag är mycket tveksam till att vi i dag skall fatta ett sådant här beslut. Jag inser att det finns en mängd praktiska aspekter som gör att vi måste klara av det här före den 1 januari. Jag tycker dock att det är märkligt att Näringsutskottet i det betänkande som läggs fram för riksdagen i dag inte har tagit med de kritiska synpunkterna. Man har inte sett till att man åtminstone i utskottets betänkande hade markerat att affärer av den typ som Wasa-Bohusbanken utgör inte kommer att ge några möjligheter till bankgaranti. Jag har tidigare också talat om EES avtalet. Det är viktigt att utskottet skulle haft med dessa delar. Det handlar nämligen om allmänhetens förtroende för riksdagen som det organ som stiftar lagar och bestämmer saker här i landet.

Herr talman! Det är möjligt att vi har litet olika principiell uppfattning om detta med tiden. Den här riksdagen används ändå ibland som ett transportkompani, vilket jag tycker är mycket olyckligt bl.a. med tanke på det dåliga anseende som det kan skapa hos allmänheten. Det gäller speciellt i en sådan här fråga, där det faktiskt fanns praktiska möjligheter att utsträcka motionstiden, inte fullt ut till 15 dagar men till åtminstone 10 dagar. Då skulle riksdagen ha fått en hel arbetsvecka på sig att jobba med frågan. Vi riksdagsmän bör när vi möter medborgare i landet kunna säga att vi har haft en rimlig chans att granska regeringens förslag, att vi har kommit med förslag till förbättringar, att vi har varit i kontakt med experter, osv. Den möjligheten var i det här fallet oerhört begränsad. Jag tycker därför inte att riksdagen har haft möjlighet att ordentligt granska propositionen. Jag tycker också att det har blivit tydligt efter de tidningsartiklar som har kommit efter det att den korta motionstiden gick ut. Allan Larsson hakade också i sitt anförande i debatten i onsdags på detta och tog till sig en del av den kritik som har kommit framför allt i Dagens Nyheter. Bo Lundgren talade om att det inte var fråga om något kaffekalas utan en informationsträff. Det hade varit litet mer intressant om han hade redogjort för om man vid det tillfället kunde konstatera att detta med Wasa och Bohusbanken är möjligt att stoppa. Sedan åter till frågan om styrelser och revisorer. Statsrådet säger att man skall bedriva sund bankverksamhet för att kunna få tillgång till garantierna. I de tre banker som man framför allt har diskuterat -- Första Sparbanken, Gota Bank och Nordbanken -- sitter ju flera av dem som bedrev osund bankverksamhet kvar. Det som är skrämmande är att det på flera platser sitter kvar revisorer som inte skötte sitt uppdrag under den tid då de osunda affärerna genomfördes. När det gäller fallskärmsavtalen finns det i avtalslagen möjligheter till prövning i domstol och även möjligheter att jämka avtalen. Det vore inte för mycket begärt att man säger att det skall ske en sådan prövning även i de banker som inte är statligt ägda. Det hade varit tacknämligt om man i både propositionen och utskottsbetänkandet hade belyst frågan om EES-avtalet. Det är möjligt att den här typen av stödformer, som statsrådet säger, inte möter några hinder, men det hade varit intressant för riksdagen och för allmänheten att få reda på att så verkligen är fallet.

Herr talman! Vi kan tydligen hur länge som helst älta frågan om riksdagsledamöternas möjligheter att granska regeringsförslag. Även om vi har ett partisystem som gör att partierna kan träffa hållbara uppgörelser med varandra, så är det svenska systemet litet dualistiskt. Det innebär också att de enskilda ledamöterna skall ges möjlighet att granska regeringens förslag, eftersom det är de enskilda ledamöterna som möter väljarna, som har röstat på parti och person. Så fungerar ju systemet i dag. Den möjligheten tycker jag inte att riksdagsledamöterna har fått i det här fallet. Som Stockholmsriksdagsledamot hade jag bättre möjligheter än de ledamöter som kommer från andra delar av landet. Det var också därför som jag sade att motionstiden i praktiken var bara två dagar. Nog ordat om detta. Om det framöver föreslås förkortning av motionstiden, kommer jag att köra samma vända som i det fallet, så att regeringen och andra här i kammaren inser att det finns anledning att hålla fast vid den motionstid som stadgas. Så till frågan om styrelser och revisorer. Av de handlingar som jag har fått från riksdagens utredningstjänst framgår att de revisorer i Nordbanken som alldeles uppenbart inte klarade sin uppgift finns kvar på sina poster. I styrelsen har det skett förändringar. I Gota, som kan vara aktuell för stöd, sitter en hel del av styrelseledamöterna kvar, men däremot inte revisorerna. När det gäller fallskärmsavtalen borde statsrådet vara medveten om att avtalslagen medger jämkning och omprövning. Parterna har möjlighet att begära prövning i domstol, som då får pröva om det aktuella avtalet är skäligt.

Herr talman! Det har väl framgått av mitt anförande och mina repliker och av vad Kent Carlsson sade att det finns stora likheter i våra uppfattningar. Jag tycker därför att det är konstigt att Kent Carlsson väljer den enkla vägen att markera sin ståndpunkt genom att avstå från att rösta. Jag tycker att det logiska och en aning mer konstruktivt vore att rösta för meningsyttringen i mom. 5, som uppfyller Kent Carlsson önskemål om en ytterligare precisering av villkoren för stöd och återvinning.
Herr talman! Naturligtvis har det föresvävat mig att jag skulle stödja Vänsterpartiets meningsyttring på den här punkten. Min utgångspunkt har emellertid varit att jag som riksdagsledamot inte har fått rimlig tid att granska förslaget. Det föranleder mig att avstå vid voteringen. Det gäller nämligen inte bara den fråga som Vänsterpartiet har tagit upp i sin meningsyttring. Det är en hel del andra saker som borde ha varit med både i utskottsbetänkandet och i propositionen.
Herr talman! Jag delar Kent Carlssons principiella synpunkter när det gäller motionstiden. Dessa synpunkter är viktiga. Bankstödet är också viktig. I den konflikt som här uppstår mellan två viktiga intressen har vi bedömt det vara viktigare att ett beslut angående bankstödet kan fattas före jul. Det är därför som vi har agerat som vi gjort.
Herr talman! I den debatt som föregick remitteringen till utskottet av denna proposition var jag väl medveten om att beslutet måste fattas innan riksdagen åtskildes för julen. Det fanns en möjlighet att förlänga motionstiden åtminstone till tio dagar. Utskottet skulle då ha haft möjlighet att behandla propositionen vid två tillfällen för att först fatta ett preliminärbeslut och sedan ett definitivt beslut, och vi skulle också ha haft tid att bordlägga utskottets betänkande. Dessa uppgifter har jag fått från riksdagens kammarkansli. Det var därför jag ansåg att man borde kosta på sig fem extra dagar. Jag beklagar att kammaren inte biträdde det förslag.
Herr talman! Det är riktigt som Kent Carlsson säger att vi, när denna proposition skulle remitteras till utskottet, hade en liten minidebatt. I den debatten deltog Kent Carlsson, den socialdemokratiska gruppledaren Jan Bergqvist och jag. Jag förklarade då att näringsutskottet hade en så stor arbetsbelastning att vi omöjligen kunde hinna med en grundlig och riktig beredning av ärendet, om motionstiden utsträcktes till tio dagar. Om motionstiden hade utsträckts till tio dagar, hade utskottet tvingats sammanträda under denna vecka, då ju kammaren har haft plenum varje dag. Under den här debatten fick jag intrycket att Kent Carlsson hade många synpunkter på propositionsförslaget, och jag trodde att han skulle ta upp dessa synpunkter i en motion. Nu har jag förstått att han gav upp och aldrig skrev någon motion. Man kan då konstatera att sex eller sju ledamöter trots den knappa tiden klarade av att i motioner med anledning av propositionen framföra sina synpunkter. För övrigt har statsrådet Bo Lundgren besvarat de frågor från Kent Carlsson som jag hade tänkt svara på.
Herr talman! Anledningen till att jag inte skrev någon motion var att tiden var mycket knapp. Jag är ingen expert på dessa frågor, och jag hade fått lov att rådgöra med experter eller andra som har större kunskaper än jag. Det blev praktiskt omöjligt att göra en ordentlig granskning av regeringens förslag. Den efterföljande pressdebatten har dessutom visat att det hade varit sunt med en längre motionstid, eftersom vi i så fall hade kunnat granska ärendet både under motionstiden och under utskottets behandling av ärendet. Vi hade då hunnit föra fram våra ganska allvarliga synpunkter både på EES avtalet och på Wasa-Bohusbanken, och vi hade också kunnat belysa offentlighetsfrågan. I utskottsbetänkandet finns praktiskt taget ingenting av den debatt som fördes när utskottet hade ärendet på sitt bord. Jag tycker att det är beklämmande att man varit så föga lyhörd för de allvarliga synpunkter som funnits på förslaget om en bankakut. Det skulle vara intressant att få Rolf Dahlbergs synpunkter på att man inte har gjort det. Det hade varit ett sätt att dämpa den kritik som i efterhand kan framföras mot detta förslag.

Herr talman! Detta är något av lång dags färd mot natt, och entusiasmen svalnar allteftersom tiden går. Jag vill ändå framföra några ytterligare synpunkter från oss i Ny demokrati. I denna stora fråga har vi den lilla frågan om en allmänhetens bankombudsman. Den frågan kan synas vara liten, men den är egentligen mycket viktig. Ärade ledamöter, en bankombudsman skulle fylla en i högsta grad konsumentviktig funktion -- detta med tanke på bankernas hårda bandage då det gäller hanteringen av kundernas alla kreditproblem. Jag hoppas att den utredning som vi förhoppningsvis skall få majoritet för kan få fram en lösning som inkluderar småföretagens problem. En allmänhetens bankombudsman skulle här fylla en mycket viktig funktion. Så några synpunkter på en del avsnitt i propositionen. De eviga förlagslånen skulle enligt betänkandet och regeringspropositionen inte inkluderas i den tänkta utformningen av bankstödet. Bankerna skall ju ha en kapitaltäckningsbas på 8 %. Denna består dels av eget kapital, dels av förlagslån. Av förlagslånen är 50 % vanliga lån, medan 50 % eviga. Hur många vet vad ''eviga'' i detta fall innebär? Jo, det innebär att långivaren alltid har kvar sin fordran och för den del även ränteskuld efter en konkurs. Internationella investerare ser faktiskt ingen skillnad mellan förlagslån och andra lån -- utan behandlar dem som ett begrepp. Vad händer om de eviga förlagslånen inte skulle innefattas i beräkningsgrunderna för bankstödets omfattning, något som nu blir fallet? Jo, enligt expertisen kommer detta att i så fall kräva ytterligare statliga pengar till mer aktiekapital. Det kan också i viss utsträckning faktiskt påverka bankens förmåga till kreditgivning. Mot den bakgrunden föreslår vi, som tidigare omnämnts här i debatten, att de eviga förlagslånen också skall räknas in i uppgörelsen om bankstödets omfattning. Så några allmänna synpunkter ytterligare. Simon Liliedahl har visserligen tidigare på ett förtjänstfullt sätt berört en del av de problem som är förknippade med den stora lösningen om bankakuten. Men några synpunkter förtjänar att uppmärksammas ytterligare och har också varit uppe i debatt. Vi i Ny demokrati anser fortfarande att man i propositionen inte tillräckligt utvecklat och villkorat kraven för erhållande av stöd. I vår motion yrkar vi därför på en hårdare skrivning, med krav på radikal rationalisering, effektivisering, i kombination med vissa finansiella nyckeltal. Vi yrkar också att förutsättningarna för någon form av en finansiell försäkring skall utredas. Om vi nu har haft en mycket kort tid på oss hade det funnits anledning att i propositionen lämna mer utvidgade synpunkter och preciseringar i dessa avseenden. Då hade vi lättare kunnat smälta det. Vi i Ny demokrati förväntar oss nu att regeringen, tillsammans med den nya myndigheten, skall lyckas skapa regler och bestämmelser som villkorar bankstödet på ett sådant sätt att det verkligen medverkar till största möjliga konkurrensneutralitet gentemot de friska och effektiva bankerna. Avslutningsvis, herr talman, ansluter jag mig till Ny demokratis tidigare yrkande och förslag som är framförda av Simon Liliedahl.
Herr talman! Jag ville ogärna förlänga den här debatten, men Rolf Dahlbergs angrepp på mig personligen gör att jag måste få tillfälle att replikera. Ansvaret för att vi nu förlänger eftermiddagens debatt faller helt på Rolf Dahlberg. Jag skall, trots angreppet, fatta mig kort. Kritiken gällde Nordbanken och ledningens avtal om avgångsvederlag. Rolf Dahlberg försökte göra gällande att jag, i min egenskap av finansminister, skulle vara inblandad vid tillkomsten av de avtalen. Jag vill bestämt tillbakavisa de påståendena. Avtalen träffades mellan den dåvarande styrelsen och ledningen på 1980-talet, långt innan jag blev engagerad i politiken. Dessa avtal var över huvud taget inte föremål för någon politisk prövning. Min roll var att ta initiativet till en extra bolagsstämma med syfte att byta ut styrelsen för Nordbanken -- den styrelse som var ansvarig för en stor del av kreditförlusterna, och ansvarig för tillkomsten av dessa avtal. Rolf Dahlberg borde inte rikta kritik mot mig, utan visa litet uppskattning för att jag tog itu med den styrelse som hade begått en rad misstag. Vi anser att det behövs klara spelregler för den här typen av avtal, och det är syftet med vår motion. Det behövs mer av lag och ordning i dessa förhållanden. Det är vad vi verkar för. Får jag avslutningsvis säga ytterligare några ord med anledning av den sakfråga vi behandlar, det viktiga, nämligen bankgarantin. Jag har i och för sig synpunkter på Bo Lundgrens historieskrivning, men jag kan säkert sprida mina synpunkter i annan form och vill därför bespara ledamöterna att ta sin tid vidare till detta. Men jag vill säga några ord om det som jag tog upp i onsdagens debatt om den typ av garantiplanering som man kunde spåra i affären Wasa-- Bohusbanken. Jag tog upp den just därför att vi behövde få ett klarläggande och därför att det tillkommer nya situationer som inte alltid är så lätta att förutse. Det tycker jag att vi skall vara medvetna om när vi fattar beslutet. Detta är ett svårt beslut. Det är en svår gränsdragning. Vi måste ha en viss ödmjukhet när vi tar ställning till detta. Vi kan inte alltid knivskarpt dra en gräns. Jag tycker att den diskussion vi hade var klargörande. Jag uppfattade att det finns en mycket tydlig ambition från regeringens sida att tolka det beslut vi nu skall fatta på ett strikt och affärsmässigt sätt. Jag vill gärna ge ett erkännande till Bo Lundgren för att han håller så hårt i kaffekassan. Jag hoppas att han håller lika hårt i bankgarantin, och att den nya bankkommissionen har samma inställning. Det är god tradition i Finansdepartementet att hålla hårt även i kaffekassan. Är det den principen som gäller, då kan vi känna oss litet lugnare inför det beslut vi skall fatta.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

Det var kriser som kom efter hand, och man fick byta ledning. Någon som företrädde staten som ägare borde ju ha fått information om vilka avtal dessa direktörer hade när man avsatte dem. Jag menade alltså att någon information måste på något vis ha kommit fram till finansdepartementet. Det var förmodligen inte Allan Larsson, utan kanske en statssekreterare eller någon tjänsteman som var där när det uppdagades. Jag vet ju inte vid vilken tidpunkt Allan Larsson fick kännedom om de här fallskärmsavtalen som var tecknade på 1980-talet, men det var förmodligen tidigare än någon annan svensk utanför bankkretsen. I min replik till Birgitta Johansson, som Allan Larsson nu tog fasta på, ställde jag frågan: Vad gjorde Allan Larsson åt fallskärmsavtalen när han fick kännedom om dem? Jag konstaterade att Allan Larsson och den regering som då satt inte gjorde någonting. Bekymren fanns kvar när den nya regeringen tillträdde på hösten 1991.
Herr talman! Rolf Dahlberg inledde en reträtt, men den var oskickligt genomförd och föga övertygande. Rolf Dahlberg bör ha klart för sig, om han följt denna fråga, att det finns en ansvarsfördelning mellan politik och affärsverksamhet. Den här typen av avtal ligger definitivt inom det affärsmässiga området. Som ägare kan man reagera genom bolagsstämman. Så har också skett. I det ögonblick som jag fick information om de kreditförluster som då fortfarande var ganska små, tog jag initiativet till överläggningar med bankens ledning om det som var det stora och allvarliga problemet. Jag ställde mig två frågor -- jag kan berätta det här i kammaren: 1. Kan styrelsen lita på att vd klarar upp de här problemen? 2. Kan ägaren-staten lita på att styrelsen klarar upp de här problemen? När jag på olika sätt hade gått igenom detta och fått det underlag som bankinspektionen levererade kom jag fram till att jag måste svara nej på båda dessa frågor. Därmed var det dags att byta ut styrelsen, och det har också skett. Jag tycker att Rolf Dahlberg så här sista dagen inför juluppehållet borde visa litet uppskattning för det svåra och viktiga jobb som har gjorts för att rensa upp på det här området. Det som har stått i affärstidningarna har haft en litet annan kvalitet och karaktär än det som Rolf Dahlberg serverade i sin halva reträtt. Nu är det tillfälle att göra reträtten fullständig.
Herr talman! Jag kan mycket väl visa stor uppskattning över att Allan Larsson tog itu med problemet, när han fick kännedom om det. Det blev en extra bolagsstämma osv. och sedan vet vi vad som hände. Men jag undrade: När Allan Larsson fick kännedom om fallskärmsavtalen, hann då den gamla regeringen vidta några andra åtgärder, åtgärder av den typ som man nu efterlyser från den nya regeringen?
Herr talman! Jag försökte säga att det här rörde sig om affärsmässiga förhållanden inom företaget. Vi hade att hantera stora, tunga ärenden som gällde bankens kreditförluster och behovet av kapitaltillskott. All vår uppmärksamhet var inriktad på detta. Som regeringsledamot sitter man inte och pillar med de avtal som finns inom ett företag. Jag utgår ifrån att man behöver ägna uppmärksamhet åt det som nu allmänt händer inom banksektorn. Det är därför som vi vill att någon skall slå fast rimliga och vettiga principer för vad som skall gälla och se till att det blir offentlighet åt de eventulla undantag som finns. Det är på så sätt som denna typ av missbruk kan stävjas och som man kan komma till rätta med denna bristande uppläggning som skapar misstro hos allmänheten. Det behövs lag och ordning inom alla företag där det förekommer fallskärmsavtal, och det är vad vi eftersträvar.
Herr talman! Med anledning av Allan Larssons anförande skulle jag vilja ställa en fråga. Vi skall i dag besluta om -- som det uttrycks i propositionen -- åtskilliga miljarder kronor, hur mycket det nu kan vara. Vi skall tydligen också fatta ett beslut på grundval av innehållet i det samtal som utspelade sig mellan Allan Larsson och Bo Lundgren över en kopp kaffe utan att vi vet konsekvenserna av vad vi beslutar om. Jag tycker att det är en märklig tingens ordning, och jag undrar om inte också Allan Larsson kan hålla med om det, att vi skall förlita oss på att det samtal som ni hade är en fullgod garanti. Jag vet inte om jag har möjlighet att framställa ett yrkande om att det skrivs in i riksdagens protokoll att detta kaffekalas skall vara vägledande vid den bedömning som görs av Wasa--Bohusbanken. Jag vet inte om den möjligheten finns, herr talman.

Herr talman! Vi socialdemokrater tycker att det är bra att en proposition om beskattning av inkomst från handelsbolag nu föreläggs riksdagen. Tyvärr begärs det att vi på två dagar skall ta ställning till ett förslag som lagrådet har haft starka invändningar mot. Vid utskottsbehandlingen har en del korrigeringar av propositionen gjorts. Av den anledningen förvånar det oss socialdemokrater att vi inte kunde få gehör för vårt krav på en utvärdering av reglerna i syfte att motverka en avancerad skatteplanering. Herr talman! Jag nöjer mig med dessa ord och yrkar bifall till den bifogade reservationen.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 17 Jag tycker att problemet kan betecknas som skattereformens ofullbordade. Genom att överföra inkomst från förvärvsarbete till inkomst av kapital, minskar man beskattningen avsevärt.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 Därför är det något förvånande att Socialdemokraterna nu anser att motionstiden blev för kort. Detta kommer att behandlas under det kommande året. Därför finns det ingen anledning att rösta på den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Jag skall kortfattat säga att det med anledning av den korta motionstiden fanns ännu större anledning för utskottsmajoriteten att tillstyrka vår motion för att en utvärdering skulle komma till stånd efter en viss tid. Detta har också påvisats genom Lagrådets kritik mot detta förslag. Lagrådet konstaterade bara att detta kan vålla betydande tillämpningsproblem. Det anser jag är skäl nog för att man skulle visa en litet positiv syn på denna motion.
Herr talman! Man kan fråga sig hur lång tid något skall vara i kraft innan det är meningsfullt med en utvärdering. Jag vill därför för Bo Forslund läsa upp ett stycke på s. 6 i betänkandet. ''Inom regeringskansliet pågår för närvarande ett arbete som syftar till en långtgående anpassning av beskattningen av enskilda näringsidkare och handelsbolag till vad som gäller för aktiebolag. Arbetet grundar sig på betänkandet - - Neutral företagsbeskattning. Ett förslag bör enligt vad som anförs i propositionen kunna läggas fram i sådan tid att ett nytt regelsystem kan gälla fr.o.m. den 1 januari 1994. Härvid kommer de nu aktuella reglerna att omprövas.'' Det tycks inte finnas någon tid för någon meningsfull utvärdering av dessa regler förrän man sätter i gång att arbeta med de nya regler som här aviseras.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande SfU9 behandlas fyra propositioner. Den första är en proposition om ändrad sjukersättning, där regeringen lägger fram förslag om en karensdag, om en sänkning av ersättningsnivåerna fr.o.m. den 1 april 1993 och om nya nivåer inom förtidspensioneringen fr.o.m. den Den andra propositionen handlar om en allmän sjukförsäkringsavgift, där regeringen lägger fram förslag om en egenavgift till sjukförsäkringen fr.o.m. den 1 januari 1993. Den tredje propositionen handlar om ersättningsnivåer för vissa pensionsförmåner. Regeringen lägger där fram förslag om en reducering av pensionsutbetalningarna fr.o.m. den Den fjärde propositionen handlar om förändringar i de kommunala bostadstilläggen för år 1993. Här lägger regeringen också fram förslag om kompensation för de sämst ställda pensionärerna beträffande höjda bostadsbidrag och pensionstillskott. Jag kommer mest att uppehålla mig vid de reservationer som är fogade till betänkandet. Det handlar om den överenskommelse som regeringen och Socialdemokraterna träffade under september månad 1992 när det gäller karensdagen och de sänkta nivåerna. På ett ställe har det blivit en ändring. Det gäller sänkningen av nivån till 70 % efter ett års sjukskrivning. Vi tyckte att det var litet abrupt att låta bilan falla precis efter ett års sjukskrivning, medan 95 % accepteras om man är föremål för arbetslivsrehabilitering. Det kan ju också föreligga, vilket vi fått med i utskottsbetänkandet, en medicinsk rehabilitering som syftar till en arbetslivsrehabilitering. Just därför vill vi att regeringen återkommer med ett förslag i tid så, att det kan träda i kraft vid avsedd tidpunkt, den 1 juli 1993. I detta betänkande ägnar statsrådet flera sidor åt just arbetslivsrehabiliteringen. Vi tycker att det är alldeles utmärkt, för det är nödvändigt och viktigt att möjligheten finns att tidigt komma in i en rehabilitering som syftar till att man kommer ut på arbetsmarknaden igen. I går råkade jag få del av en uppgift just om hur detta fungerar. Jag tycker att det är viktigt att den kommer med här. Jag vet ju att statsrådet är besjälad och intresserad av detta med rehabilitering, som vi alla finner så viktigt. Försäkringskassorna uppger nämligen att de har funnit att arbetsgivarnas inställning till rehabilitering i regel är positiv. Arbetsgivarna har ett stort intresse och höga ambitioner när det gäller att arbeta med dessa frågor. Kassornas allmänna uppfattning är dock att, när man kommit till den fas i arbetet när en konkret åtgärd skall genomföras, är arbetsgivarens intresse betydligt svalare. När det gäller att bekosta en åtgärd är intresset mycket svagt, eller obefintligt. Det är väldigt starka ord som man tar till. Det gäller alltså det remissyttrande som Riksförsäkringsverket i går beslutade skall avlevereras till departementet. Man kommer in på företagshälsovården och dess stora betydelse i rehabiliteringsarbetet. Det står också i remissyttrandet: Där företagshälsovården är inblandad i rehabiliteringsarbetet och har kännedom dels om arbetsplatser, dels om patienten förekommer det att där är sjukskrivningar på alla nivåer i betydligt större utsträckning än vad det är när man söker kanske till en privatläkare eller ett sjukhus. Det är viktigt att vi inte glömmer företagshälsovården, som inte helt skall avlövas på resurser. Det blir säkerligen dyrare för samhället än att ge pengar till en väl fungerande företagshälsovård. Alldeles speciellt de små företagarna har mycket god nytta och gott stöd av dessa. Här finns ingen reservation. Men denna fråga i betänkandet är så viktig och gjorda uttalande är så väsentligt att jag inte kunde gå förbi dem när jag nu ändå hade ordet. Så något om reservation nr 1. Av den framgår att vi ställer oss bakom den ursprungliga texten i propositionen. Det gäller vad som sägs på s. 54 i proposition nr 31. En ändring noteras från majoritetens sida. Jag utgår från att statsrådet har en positiv syn här. Sedan gäller det arbetsgivaravgiften inom sjukförsäkringen. En överenskommelse mellan regeringen och Socialdemokraterna har ju träffats om att det skall bli en ny modell för sjuk och arbetsskadeförsäkringen. Avsikten är att en beredning skall pröva möjligheterna att lyfta ut försäkringen ur budgeten och ge arbetsmarknadens parter huvudansvaret för försäkringen. Det skall betalas med en egenavgift. Där är vi verkligen starkt kritiska. Regeringen föreslår att sjukförsäkringsavgiften skall ses som ett första steg mot en ny försäkringsmodell. Enligt propositionen skall den här avgiften utgå med 0,95 % på förvärvsinkomster upp till 7,5 basbelopp. I den motion från oss socialdemokrater som har Ingvar Carlsson som första namn tar vi verkligen upp problemen. Vi pekar på att vi är med på att medverka till en stabilisering av den svenska ekonomin. Genom våra åtgärder har vi nog lyckats avvärja planerna på att ytterligare undergräva de offentliga finanserna. Men när det gäller denna modell är vi mycket kritiska -- och det med rätta. De här i kammaren lyssnande kolleger som vill titta i betänkandet finner på s. 32 en skiss som klart visar på de skillnader och orättvisor som uppstår. Jag hoppas innerligt att inte denna första modell, som handlar om ett skatteavdrag, skall gälla -- det blir ju kanske fler avgifter inom försäkringen -- för det skulle vara förödande. Nu när sjukförsäkringsavgiften skall införas är det viktigt att den utformas på ett sätt som inte strider mot de angivna målsättningarna. Regeringens förslag innebär en helt oacceptabel fördelningsprofil. För den som har låga inkomster blir avgiften kännbar, och höginkomsttagarna med 50 % marginalskatt får fördelar som jag hoppas inte varit avsedda. Det blir ett betydande skattebortfall för kommunerna, och detta måste givetvis kompenseras. Regeringens förslag, att avgiften skall vara avdragsgill vid beskattningen, leder till byråkratiskt krångel såväl för kommunerna, Statsverket och skattemyndigheterna som för de enskilda personerna. Resultatet blir en onödig rundgång med avgifter, avdrag och en schablonmässig och slumpartad skattekompensation till kommunerna. Olägenheterna blir särskilt påtagliga vid övergången till det nya systemet. När det gäller effekterna för den enskilde kan det framhållas att skatteavdraget, självfallet, får väsentligt mindre betydelse för låginkomsttagarna än för höginkomsttagarna -- detta av två skäl: dels är låginkomsttagarnas marginalskatt väsentligt lägre än höginkomsttagarnas, dels blir skattelättnaden mindre därför att den beräknas på ett lägre belopp. Vi socialdemokrater pekar i en motion i socialförsäkringsutskottet på att avgifterna av rättviseskäl bör utformas som en icke avdragsgill nettoavgift som är lika för alla. Jag utgår från att statsrådet också skulle kunna dela min uppfattning, att det finns starka skäl för ett sådant förslag -- alldeles speciellt om, som jag tidigare sade, avgiftsfinansiering skall bli aktuell i framtiden. Vi lägger fram ett förslag till en procentsats om, avrundat, 0,60 % -- egentligen 0,58. Regeringens siffra är 0,95. Det som sägs i många frågor i betänkandet, och också i propositionen, kan vara bra. Men här har vi en uppenbar miss. För en gammal socialpolitiker som jag känns det faktiskt litet plågsamt att man startar med en typ av avgifter som innebär ökade klyftor. Det här kan väl tänkas över litet grand. Nästa fråga som jag tänkte ta upp gäller det kommunala bostadstillägget, KBT. Det finns ett pressmeddelande med den pampiga rubriken: Regeringens förslag till satsning på de pensionärer som har det sämst ställt. På det sättet har regeringen beskrivit sitt förslag till ett nytt KBT. I krisuppgörelsen kom de borgerliga partierna överens med Socialdemokraterna om att de sämst ställda pensionärerna skulle få ett tillskott på 500 miljoner kronor. Vilka är då de sämst ställda pensionärerna? Sämst ställda är pensionärer med låg eller ingen ATP, som dessutom har höga hyror. Det vore därför naturligt, för att inte säga självklart att hela summan på 500 miljoner skulle ha använts just till att förbättra dessa pensionärers standard. Genom att dela upp de i sig redan otillräckliga 500 miljoner kronorna i en liten skvätt på KBT och en annan skvätt på pensionstillskotten åstadkommer man två saker. Träffsäkerheten i satsningen blir låg. Det finns nämligen inte ett självklart samband mellan låg inkomst och hög hyra. Ett antal av de pensionärer som har de lägsta inkomsterna har också låga hyror i t.ex. färdigbetalda småhus. Pensionstillskottsdelen gör att man inte använder pengarna till dem som det är viktigast att nå med förbättringar, dvs. de pensionärer som redan bor i eller som skulle behöva flytta till moderna och lättillgängliga lägenheter, t.ex. i de bostadsgrupper som Bengt Westerberg säger sig vilja omhulda byggandet av. Det räcker inte att vara positiv till att de byggs. Det viktigaste är att se till att pensionärerna har möjligheter att bo i dem. Uppdelningen innebär också att man i sak, helt följdriktigt med tanke på den obefintliga borgerliga bostadspolitiken i övrigt i dag, genom att ta pengar som destinerats till KBT och lägga till pensionstillskotten visar att man inte har uppfattat dem som ett stöd till boendet, utan som en del av pensionssystemet. Det borde vara självklart att hela summan 500 miljoner skulle ha lagts till KBT, om det man verkligen vill är att förbättra situationen för de sämst ställda pensionärerna. Vidare har man lagt in ytterligare 600 miljoner i paketet. Men dessa pengar drar man in från kommunerna och hänvisar till att man intecknar de inkomster kommunerna kan komma att få om avgifterna i sjukhemsboendet höjs. Men det faktum att möjligheten att ta ut avgifter nu finns innebär inte vare sig ett tvång för kommunerna att ta ut dessa avgifter eller att det skulle vara möjligt för kommunerna att redan under 1993 ha hittat system för att sätta hyror i sjukhemsboendet. I pressmeddelandet hänvisar man till kontakter med Kommunförbundet. Men man glömmer att tala om att de enda två punkter man kom överens om var att förstatligandet skulle ske senast 1995 och att KBT skulle kunna utges också i särskilda boendeformer. I övrigt har Kommunförbundet kraftfullt protesterat både mot att pengarna används till pensionstillskott och mot indragningen av de 600 miljonerna. Ännu starkare protester har lämnats i en fråga som inte framgår vare sig av propositionen eller pressmeddelandet. Av Kommunförbundets beräkningar framgår att ytterligare 500 miljoner i regeringens proposition är ofinansierade. Det rör sig om tjänster som skall bekostas av kommunerna. Detta är såvitt jag kan se ett brott mot finansieringsprincipen. Värre är att dessa 1 100 miljoner, som kallas en statlig satsning på KBT, i själva verket är indragningar från kommunerna. Risken är att detta i andra änden drabbar just de sämst ställda pensionärerna, när kommunerna inte längre kan klara både statens indragningar och sina åtaganden i äldreomsorgen. Vi har i vår reservation nr 5 tagit upp denna fråga. Vi menar att den modell för ökat KBT som föreslås i propositionen inte tar hänsyn till pensionärer med höga bostadskostnader. Vi föreslår en annan modell för bostadsstöd, som ger en bättre fördelningsprofil. Förslaget ligger inom ramen för samma ekonomiska utrymme som regeringens förslag och innebär att pensionären betalar en egenavgift om 180 kr per månad. kvadratmeter eller mindre. Det är en väl avvägd gräns mot bakgrund av att två och även trerumslägenheter ryms inom den ytan. Man kan alltid diskutera hur långt samhället skall vara med när det gäller att betala för bostadskonsumtionen. Vi har också en garantigräns. Den som har låg eller ingen ATP skall ha kvar 3 500 kr per månad att leva av när hyran är betald. Vi finner det också viktigt att bostadsstödet är utformat så, att det inte är kostnadsdrivande. Det uppnås genom den föreslagna modellen, där vi också har ett högkostnadsskydd. Genom att kombinera detta med en minimistandardgaranti blir effekten att den som har pengar själv får bidra till sin boendestandard, medan det minskande antalet pensionärer med låga inkomster får en reell möjlighet till ett bra boende. En ytterligare fördel med förslaget är att man får den önskvärda effekten att man kan stimulera byggandet, som kan ge sysselsättning jämnt fördelad över landet. I ÄDEL-reformen finns planer på en kraftig utbyggnad inom olika vårdformer för de äldre människorna. Jag vet inte om det finns ett enda förslag som nått därhän att man skall sätta spaden i jorden och starta något sådant bygge under 1993. De planerna ligger nog på is. Jag skall slutligen ta upp ett särskilt yttrande som vi har gjort. Det är mycket principiellt. Vi har ställt oss bakom höjningen av pensionstillskotten. Det är helt klart. Men vi har ändå ett särskilt yttrande. Det beror på att kostnaderna för höjningen har blivit mycket otillfredsställande belysta i propositionen. Av propositionen framgår att förslaget beräknas medföra en ökning av kostnaderna på 300 miljoner kronor räknat per år. Det anges vidare att förslaget föranleder konsekvensändringar vad beträffar det särskilda grundavdraget i dels lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter, dels kommunalskattelagen. Men någon beräkning av vilka ekonomiska konsekvenser förslaget föranleder finns inte redovisat. finansieringsprincipen iakttas vad gäller de finansiella relationerna mellan stat och kommun. Det innebär att regeringsförslag inte får leda till kostnadsövervältring från staten till kommunerna. Vad höjningen av pensionstillskotten medför i form av minskade skatteintäkter för kommunerna finns inte redovisat. Men vi är alla medvetna om att det blir minskade skatteintäkter. En sådan minskning av skatteintäkter för kommunernas del skall enligt finansieringsprincipen återföras till kommunerna. Vi anser att det borde ha funnits ekonomiska beräkningar även i det avseendet i propositionen. Jag tror att det kommer att bli en ganska stor debatt runt dessa frågor. Jag är också redan medveten om att kvinnor med låg ATP, som man har jobbat i många år för att uppnå, tycker att deras pensioner har blivit mindre värda genom höjningen av pensionstillskotten. Jag menar inte att strö salt i såret, för jag är medveten om att statsrådet på denna punkt delar min uppfattning.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

Herr talman! Jag vill börja med att säga att det är bra att statsrådet är med här i kammaren, fastän det är sen fredag eftermiddag. Reformförslagen på socialförsäkringsområdet duggar nu tätt, tätare än någonsin. I detta betänkande, Besparingar i socialförsäkringssystemet, behandlas flera olika saker. Var och en av dem skulle ha behövt ett eget betänkande, om inte annat så för att det mycket komplicerade innehållet skulle kunna bli mer tillgängligt och begripligt för oinvigda. Arbetet med propositionerna i utskottet har kanske varit mer komplicerat än vanligt. Kanslipersonalen har ställts inför en arbetsuppgift som gränsar nästan till det omänskliga. Det är alltså inte deras fel att slutresultatet är komprimerat, men det är deras förtjänst att betänkandet blev färdigt till årets sista arbetsdag. I betänkandet behandlas ändringar i sjukförsäkringen, rehabilitering, sjukbidrag, förtidspension, minskningar i utbetalning av pensionerna, kommunalt bostadstillägg, studiemedel m.m. Med tanke på begränsad taletid vill jag lägga tyngdpunkten vid försämringarna inom sjukförsäkringen. Sjukpenningsreglerna har, som andra delar i socialförsäkringssystemet, en relativt kort historia. 1931 blev sjukförsäkringen statsunderstödd, och denna tidiga reform kom aldrig att omfatta mer än ca 60% av de yrkesaktiva, beroende på dels att anslutningen var frivillig, dels att det krävdes god hälsa för att få ansluta sig till försäkringen. Jag minns själv den dag då min far anslöt sig till sjukförsäkringen. År 1955 infördes den obligatoriska sjukförsäkringen med tre karensdagar. Den har sedan reformerats i flera steg. 1963 togs den övre gränsen för sjukperiodens längd bort, den var då minskades antalet karensdagar till en, och ersättningsnivån höjdes igen. 1974 höjdes återigen ersättningsnivån, men ersättningen blev samtidigt både beskattningsbar och pensionsgrundande. Sedan dröjde det fram till 1987, innan några större förändringar gjordes. 1987 års reform syftade till att ge alla 90 % av den inkomst man skulle ha haft om man inte hade blivit sjuk, insjuknandedagen inräknad. I mars 1991 kom så den första försämringen, de sjukförsäkringsbestämmelser som gäller fram till dess vi har röstat om det här betänkandet. I en enkel försäkringsteori kan man visa att total trygghet är samhällsekonomiskt önskvärd. De politiker som fattade besluten 63, 67, 74 och 87 intresserade sig säkert mest för att just öka tryggheten, men de kunde av olika skäl inte korrekt uppskatta kostnaderna. Få undersökningar har gjorts av vilka effekter varje förändring har fört med sig.

Korttidsfrånvaron har med arbetsgivarinträdet minskat med hälften, men vad det innebär i ett längre perspektiv vad gäller ökade långtidssjukskrivningar och annan typ av utslagning vet vi ännu inte. Vad gäller arbetsgivarinträdet kan man säga att det är den största privatisering av tidigare offentlig verksamhet som har ägt rum i Det finns fördelar med arbetsgivarinträdet, exempelvis projektet på Hammarstedt Verkstads AB i Växjö. Man kan väl påstå att om alla arbetsplatser kunde fungera som Hammarstedts under projektet, skulle allt vara frid och fröjd. Men den önskesituationen gäller inte arbetsmarknaden i stort. Den allvarligaste risken med arbetsgivarinträdet ur sjukfrånvarosynpunkt är den utsortering av riskgrupper som man kan få redan vid anställningstillfället. Om man skall införa karensdagar, tycker vi att det bör kunna motiveras försäkringsmässigt, inte stabiliseringsmässigt som nu är fallet, som ett sätt att lugna marknaden. De erfarenheter som man gjort av systemet med karensdagar, framför allt i Danmark, har inte visat att det leder till en minskning av vare sig sjuktalet eller sjukskrivningstalet.

Det man nu gör är inte att inrikta sig på morotsvägen utan använder piskan. Värst av de förslag som nu läggs fram är faktiskt det om en nedsättning av sjukpenningersättningen till 70 % För det första vill jag fråga om man tror att det är verksamt att försöka skrämma tillbaka de långtidssjukskrivna till arbetsmarknaden. För det andra: Finns det kapacitet i dag att erbjuda rehabilitering för merparten i den här gruppen? Varför är det i så fall inte så i dag? För det tredje: Man har ännu inte löst alla problem, t.ex. hur man skall kompensera för dem som varken är aktuella för rehabilitering eller för sjukpension. Varför då införa en ofullständig regel? Är det också för att lugna marknaden? Vi anser inte att något första steg har tagits mot den försäkringsmodell som den särskilda beredningen kan komma att föreslå. Vi motsätter oss inte att en särskild beredning när det gäller sjukförsäkringen tillsätts, men vi anser att den inte behöver följa några redan tagna steg, utan den skall vara fri att så att säga gå själv. Vårt förslag till minskade kostnader i dagsläget är att taket för utbetalning av sjukpenning sänks till fem basbelopp. Så något om pensionerna. Försöket att trolla bort begreppet ''Särskilt basbelopp'' och att tro att tilltron till värdesäkringen i pensionssystemet därmed inte rubbas är befängt. Verkligheten i plånboken kan inte trollas bort och därmed inte heller medvetenheten om att värdesäkringen inte består. Värdesäkringen var, när lagen infördes, en mycket viktig hörnsten i pensionssystemet. Det är inte första gången som man ruckar på värdesäkringen. Ingrepp som tidigare gjorts motsvarar ungefär en 9 procentig nedskärning i dag. Vi anser att de pensionslöften som utställts i lagar och avtal bör infrias och yrkar avslag på förslaget om nedskrivning av pensionerna. Så några ord om studiemedlen. Studentkollektivet är en av de grupper i samhället som har svårast att dra ner på de egna utgifterna, eftersom studiemedlen redan är så knappt tilltagna. De som inte har föräldrar som kan hjälpa till ekonomiskt lever redan på marginalen. Utgifter för studielitteratur, resor till och från hemorten och bostadskostnader är kostnader som inte kan påverkas så mycket av den enskilde. Risken för att snedrekryteringen till högre utbildning skall öka ytterligare är uppenbar med ytterligare nedskärningar, samtidigt som levnadsomkostnaderna höjs. Utskottet gör en beställning till regeringen om ytterligare nedskärningar från halvårsskiftet 1993, varvid man också föreslår att rätten till studiemedel vid deltidsstudier skall slopas. Detta motiverar man med att man anser att de halvtidsstuderande har tillräckliga arbetsinkomster. Vår uppfattning är att en stor del av de deltidsstuderande är småbarnsföräldrar, som under dessa förhållanden utestängs från studier. Detsamma gäller lågavlönade deltidsarbetande som genom studier vill försöka få en bättre livssituation. Herr talman! Jag står bakom alla Vänsterpartiets yrkanden, men hemställer om bifall till mom. 1, 8

Herr talman! som redan har sagts behandlas i detta ärende fyra propositioner. De gäller ändringar i sjukförsäkringen, bl.a. införande av karensdag; en egenavgift inom den allmänna sjukförsäkringen, vissa ändringar vad gäller KBT, bl.a. avseende pensionstillskott, och studiemedlen. april 1993. Vi har fått höra ett långt och mycket intressant föredrag av Berith Eriksson om sjukförsäkringen. Det är alltid roligt att höra sådana sammanfattningar, men när staten byggde upp sitt välfärdssystem lyckades man tyvärr inte sätta sig in i hur det skulle påverka beteendet och hur denna påverkan skulle leda till kostnadsförändringar och under senare år till accelererande kostnadsökningar. Jag har inte möjlighet att diskutera denna fråga, som också innehåller mycket av ekonomi, men jag skulle faktiskt råda Berith Eriksson att läsa Anders Isakssons -- tidigare socialdemokrat och rådgivare till Ingvar Carlsson -- alldeles förträffliga bok om välfärden efter välfärdsstaten. Huvudrubriken lyder: När pengarna tar slut. Där diskuteras och motiveras varför det måste göras ingrepp som folk naturligtvis inte tycker är särskilt populära. Jag yrkar avslag på alla momenten i meningsyttringen. Jag vill också beröra två reservationer från Ny demokrati, nr 2 och 3, där Ny demokrati föreslår en annan modell för besparingar inom sjukförsäkringen. À la bonheure, det kan diskuteras, men nu har vi valt en karensdag, och jag yrkar avslag på de två reservationerna. För två dagar sedan bevistade jag här i Stockholm ett ESO-seminarium om socialförsäkringssystem. Man konstaterade där att en svårighet inom vårt försäkringssystem, som tidigare inte har uppmärksammats tillräckligt, är sambanden mellan de lagfästa försäkringarna och avtalsförsäkringarna. Alltför ofta går det till så, att man inser att man måste få ned totalkostnaderna för dessa i samhället och inför en lagstiftning. Kostnaderna fungerar dock som kommunicerande kärl, så att de i stället går upp på något annat ställe. Den totalekonomiska effekten blir då inte en besparing, vilken ur ekonomisk synpunkt skulle vara önskvärd och nödvändig. Mot denna bakgrund gjorde utskottet ett av sina tre ändringsförslag i förhållande till propositionen. Utskottet vill inskränka arbetsgivarens rätt att utge extra sjuklön efter de första 90 dagarna. Kanske innebär det inte någon inskränkning, men vi föreslår ett avskaffande av skrivningarna på den här punkten, eftersom vi inte vill lägga oss i detta. Men vi satte också upp en pekpinne om att arbetsmarknadens parter verkligen måste vara mycket försiktiga med sådana här avtal. Jag vill också säga att om vi inte samlar oss kring detta, kommer vi att få mycket stora ekonomiska problem i framtiden, ännu värre än de som vi redan har. Jag kan förstå att man när man är i opposition inte vill skriva in sådana pekpinnar. Jag yrkar avslag på reservation 1. Den andra punkt på vilken vi har gjort ändringar i förhållande till propositionen gäller den teknik med vilken besparingarna i pensionssystemet görs. Vi har föreslagit att begreppet ''särskilt basbelopp'' tas bort. Vi följer exakt krisuppgörelsens lydelse om att det pensionsbelopp som skulle ha utbetalats skulle minskas med 2 %. Tanken är den att vi nu är i en situation som kanske t.o.m. drastiskt skulle kunna beskrivas som force majeure-liknande. Då måste alla bära bördorna, och reduktionen måste ske över hela linjen. Vi har också dragit ner kostnaderna i alla transfereringssystem. Vi har dock inte gått in på hur man skall ändra regeluppbyggnaden i pensionssystemet. Man skall inte vidta ad hoc-åtgärder i sådana här krislägen -- för det krävs analys och överväganden. Sådana har vidtagits tidigare, men har visat sig inte vara lämpliga. Det är mycket bättre att det görs en redovisning på det sätt som här har skett. Jag instämmer därför inte i den debatt som Berith Eriksson förde på den här punkten. Den tredje punkt där utskottet föreslår ändring av propositionen gäller KBT. Jag återkommer strax till detta. En nyhet i propositionen är återinförandet av en egenavgift inom sjukförsäkringen, vilket berördes av Doris Håvik. Jag tycker att det är viktigt att konstatera att det är fråga om en avgift. Varför skall vi ha en sådan avgift? Jo, därför att de försäkrade skall få information om att försäkringssystem kostar och även att det kostar att utnyttja försäkringssystemet. En avgift är ingen skatt. Om egenavgiften skulle vara en skatt, skulle den falla under skattelagarna och behandlas som en del av beskattningssystemet, så att man skulle kunna få en bild av de totala fördelningseffekterna. Den här punkten har man missat under 20--30 år i svensk politik. Man har fått ett sammelsurium av fördelningseffekter och skatteeffekter. Det som jag uppbär i försäkringsersättning är beskattningsbart. Det är därför som avgiften också skall vara avdragsgill. Man skall ha symmetri i skatteskalorna. Jag vet att vi i svensk skatterätt har brutit mot symmetrireglerna. Det är logiskt fel och leder till att vi inte vet vad vi gör när vi tror att vi bidrar till en bättre fördelning i samhället. Det är därför som jag anser att Doris Håviks diskussion är alldeles felaktig. Den är kanske inte felaktig ur social synpunkt, men därför att man inte lyfter blicken över den snäva sociala horisonten och ser på systemet i dess helhet. Vill ni ha högre progressiva skatter -- okej, det är ett politiskt ställningstagande, men det skall ligga i skattesystemet och ingen annanstans. Jag yrkar därför avslag på reservation 4. För att inte de sämst ställda pensionärerna skall drabbas alltför hårt kom man också överens om att ge extra pengar till denna grupp. Det brukar man göra på två sätt, via pensionstillskotten och via KBT. Det finns delade meningar om det förslag som gäller KBT. Som jag så ofta framhållit offentligt finns det inget idealiskt KBT-system. Hur man än gör är det som med den bekanta alltför korta skjortan: drar man ner den framtill, åker den upp baktill. Det är likadant här. Det gäller då att se till att de skadliga effekterna, som ofta är marginaleffekter och ofta effekter som pressar upp kostnaderna, blir så små som möjligt vid regelutformningen. Vi slet med detta problem i KBT-utredningen. Vi har sett mycket noga på designen av det förslag som Socialdemokraterna har lagt fram i sin motion. Vi har inte gått igenom alla siffrorna, men vi har konstaterat att det hade mycket stora brister, framför allt i den ekonomiska situation som vi nu befinner oss i. Regeringens förslag var att man skulle utge KBT vid en hyra mellan 150 kr och 2 800 kr. Vi har nu mycket noggrant en gång till prövat Socialdemokraternas motion. Vi har alltså inte handlat så som Socialdemokraterna gjort under tidigare mandatperioder när jag har suttit här i riksdagen, dvs. bara avstyrkt oppositionens förslag, utan vi gick upp till Socialdepartementet och räknade en gång till. Vi fann då att vi kunde höja den övre gränsen till 3 000 kr. Skulle vi däremot ha tagit Socialdemokraternas förslag, skulle vi ha fått en kostnad i miljardklassen. Alla dessa beräkningar är oerhört svåra att göra, men kostnaderna ligger där. Jag vet att procentsatsen låg lägre än vad utredningen beräknade. Kostnadsökningen blev 2 miljarder, men häri låg en ökning av SKBT som faktiskt blir dyr, eftersom SKBT omfattar så många. Vi föreslog i alla fall en höjning av gränsen till 3 000 kr, och jag tror att biträdande socialministern är nöjd med den pekpinnen från vår sida. Med detta hjälper vi de flesta av pensionärerna. Det finns en grupp som har hög hyra och mycket låga inkomster, men den räddas genomgående av SKBT. Men vad skulle Socialdemokraternas förslag leda till? Först och främst skulle det bli högre kostnader för det offentliga. Man måste vara litet konsekvent, Doris Håvik. Det offentliga består delvis av kommunerna, och de skulle ju inte drabbas. Förslaget skulle på kort sikt leda till högre kostnader för det offentliga området, men framför allt leda till mycket högre kostnader på lång sikt för det offentliga. Den öppna hyresgräns som finns i förslaget skulle nämligen leda till en kraftig kostnadspress uppåt. Många erfarenheter talar för detta. Förslaget skulle också skapa höga kostnader för den enskilde låginkomstpensionären. Ett fjärde problem är att vi skulle få betala ut mycket höga bostadsbidrag. Jag har inte valt de mest extrema exemplen, som kan ge en subvention om 80 000--100 000 kr om året. Vid en hyra om kr. Då kommer man upp i sådana inkomster som yrkesaktiva låginkomsttagare kan ha, och de kanske tycker att det är litet konstigt att de skall behöva betala det mesta av sin hyra själva medan pensionärerna får gratis hyra. Det är svåra överväganden. Jag yrkar avslag på reservation 5. Jag skall innan jag avslutar mitt anförande också säga något litet om kommunerna. Dessa har redan fått en indragning av 7,5 miljarder kronor. Det har vi varit överens om i riksdagen och beslutat genomföra. Vi pekade också på att 10 miljarder kronor kommer att beröra kommunernas redovisning. En mängd andra saker kommer dock att ge pluseffekter. Det gäller karensdagar, schablonavdrag, ersättningar i sjukförsäkringen, arbetsgivaravgifterna etc. Det är alltså ett oerhört komplicerat system. Jag skulle aldrig våga titta enbart på KBT och pensionstillskottet. Vi kan med varm hand överlåta räkneproblemet till både Finansdepartementet och finansutskottet här i riksdagen. Jag skall ge några siffror som visar på att man gör en stor sak av något som ekonomiskt inte är så jättestort. Kommunerna har en omsättning på 400 miljarder kronor. Det som sker när det gäller KBT och skattebasen för pensionstillskottet är något begränsat. Det finns ett problem i den svenska ekonomin. Skattebaserna försvagas på grund av den internationella lågkonjunkturen. Det är ett mycket större problem för regeringen och staten än för kommunerna. Kommunerna får ju in skatten först. Här kan man tala om en prioriteringsordning. Kommunernas fordran på skattekassan är prioriterad framför staten. Kommunerna får in skatt på alla inkomster under 180 000 kr. Det är egentligen här som de stora hävstångseffekterna uppkommer i kommunernas ekonomi. Jag kan inte underlåta att säga att kommunerna har haft ett bra år. 1992 har varit bra. Jag har fått en föredragning om detta av Stadsrevisionen i Malmö. Kommunförbundets ordförande och andra företrädare för kommunerna är naturligtvis företrädare för sina särintressen. De skulle inte tala om för oss att de ändå har haft ett bra år i år. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på alla reservationer och meningsyttringen.
Herr talman! Jag gör naturligtvis inte anspråk på att vara så konsekvent och kristallklar som fru Gennser. Men jag skall ändå försöka reda ut något av det som har sagts här. Det är ett faktum att avgiften är orättvis. Den leder till större klyftor mellan människorna. Om jag har en hög marginalskatt och jag sedan får göra avdrag för avgiften, blir resultatet att jag har gjort en förtjänst. Vidare har vi frågan om att räkna. Vid vårt första sammanträde var alla ekonomiska beräkningar fullständigt vattentäta. Man hade räknat fram och baklänges och hit och dit. Vi fick veta i utskottet att allt var klart. Men när man skrapade på ytan förstod man att det behövdes nya beräkningar. Vi fick då höra att Socialdepartementet och Finansdepartementet återigen hade fått hjälp med beräkningarna. Margit Gennser har inte på en enda punkt kunnat visa att våra beräkningar var felaktiga. Frågan har inte diskuterats. Man har bara sagt att siffrorna inte stämmer och att det måste bli dyrare. Jag har bett om att få veta hur mycket dyrare. I den proposition som remitterats till socialutskottet står det på ett ganska svepande sätt att 700--900 miljarder kronor skall dras in. Av dessa pengar skall 600 miljoner kronor dras in på vårt område plus de 500 miljoner kronor som fanns med i överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och regeringen. Det finns mycket övrigt att önska även med dessa beräkningar. Man vet ju när det gäller KBT, över huvud taget inte, Margit Gennser, om man skall våga bygga nya vårdhem med de hyror som de skulle få. Jag är väldigt rädd för att de hemmen kommer att stå tomma. Pensionärerna har inte råd att flytta dit. Därför är det viktigt att se till att det finns en minimistandardgaranti med i bilden och att det går att få mer hjälp. Jag är något förvånad över att denna stora fråga -- behandlad i fyra propositioner -- som gäller frågan om trygghet och vikande trygghet för så många människor, närmast verkar vara en lustighet för Margit Gennser -- i varje fall med tanke på det sätt hon framträdde i talarstolen. Jag beklagar det.
Herr talman! Det är klart att man är hård och cynisk om man har en ekonomisk bakgrund. Jag tror att det är bra i dessa tider. Jag har tittat litet grand på beräkningarna. Det fanns beräkningar i KBT-utredningen. De var svåra att göra, eftersom även en begränsning av antalet kvadratmeter hade lagts in. Den fanns inte registrerad. De beräkningar som gjordes visade på kostnadsfördyringar på 1--2 miljarder kronor. Sedan har subventionsgraden minskat med en femtedel i förslaget i motionen. Det betyder att för toppsiffrorna skall 4 miljarder kronor räknas bort. Jag har gjort några kalkyler. Då får jag 1,6 miljarder kronor räknat på de lägre siffrorna. Tar vi bort 200 miljoner kronor blir det 800 miljoner kronor. Sedan behövs det nya datakörningar på SKBT, som är 3 500 kr. Det är något mer än 200 kr högre. Här får man alltså lägga till någon hundra miljon kronor. Här ligger det -- låt mig räkna lågt -- mellan Jag har också räknat på de 200 kr som vi fick med i förslaget. Alla fördelningar fanns med i utredningen. Låt oss säga att det låg någonstans mellan 30 och 50 miljoner kronor. Det är ett osäkert spann av siffror. Det är för att markera att alla dessa beräkningar är så osäkra. Den allra största osäkerheten beror på att när subventionssystemet ändras, ändras beteendet och därmed ökar efterfrågan. Här sker beräkningarna enbart på statiska kostnader. På längre sikt skulle ett sådant system lätt leda till -- jag kan naturligtvis inte säga med hundraprocentig sannolikhet, men till 90-- 95 % -- accelererande kostnader. Det finns erfarenheter av sådant. Jag hoppas att Doris Håvik är nöjd med min sifferexercis. Vi har haft hjälp av folk från
Herr talman! Med den goda grund min utbildning ger mig i socialförsäkringsfrågor och min långa erfarenhet, kan jag nog tillåta mig att delta i debatten och jämföra skattefrågorna. Där kan väl även finnas en grund för mig att stå på. I Margit Gennsers första, för mig mycket svårbegripliga, anförande sade hon närmast att Kommunförbundets ordförande inte riktigt vet vad han säger och att han inte har klart för sig vad ekonomi är. Han gick dock ut med ett pressmeddelande den 18 november där han sade att förslaget innebär totalt sett en väsentligt ökad kostnad för hela KBT-systemet. Han menade att det är anmärkningsvärt att regeringen i nuvarande läge föreslår en sådan ökning av de offentliga utgifterna. Dessutom är det oacceptabelt och strider klart mot den s.k. finansieringsprincipen, dvs. att kommunera utöver de medel de redan i dag tillför kommittésystemet skall drabbas av en merutgift på drygt 1 miljard kronor. Dagens samhällsekonomiska läge kräver med nödvändighet att de som lägger fram kostnadsdrivande förslag också tar det fulla finansiella ansvaret för de merutgifter förslagen innebär. Detta säger alltså Joakim Ollén. Han är ju ändå ordförande i Kommunförbundet. Ni kanske träffas i Malmö någon gång för att diskutera ekonomi. Han kanske inte har de goda kunskaperna när det gäller skatter och ekonomi som Margit Gennser har, men han har i alla fall blivit vald till Kommunförbundets ordförande och han har uttalat sig på ett stringent sätt. Kommunförbundets ordförande talade om att det blir en merutgift på drygt en miljard. Det är ytterst tveksamt om pensionärerna kan efterfråga en dyr lägenhet med det kommunala bostadstillägget. Här kommer den sociala känslan in hos mig, och inte räknemaskinen. En äldre människa kanske vill flytta till en modern lägenhet med hiss osv. Man vill inte behöva ta steget rakt in på ett vårdhem eller ett sjukhem, på grund av att sådana lägenheter är så dyra. Man vill ha en mellanstation, och ha råd att efterfråga en lägenhet av detta slag. Allt det som sades i och med ÄDEL-reformen var bra och vackert. Den innebär ett stort steg framåt när det gäller att tänka på äldre människor. Men om det inte kan förverkligas är det bara vackra ord.
Herr talman! När det gäller vår profil på KBT blev vi faktiskt gratulerade av bägge pensionärsorganisationerna till valet av modell. Det är klart att vi skulle vilja att alla människor bodde i en lägenhet byggd de senaste tre åren. Men det finns inga ekonomiska möjligheter till det. Därför måste man göra avvägningar. Det kan säkert vara så att de som bor i en omodern lägenhet kan flytta till en modern lägenhet med hiss som inte är byggd i år. Det är här skillnaderna i kostnader finns. Med ett högkostnadssystem, eller höghyressystem, i ett välfärdssystem som KBT blir det en väldig press på kostnaderna uppåt. Vi kan verkligen inte fortsätta den vägen. Joakim Ollén kan säkerligen sin ekonomi, även om han är jurist. Vad jag säger är att vi inte kan se på siffrorna för enbart KBT och pensionstillskott. Vi måste se på hela den kommunala kakan. Det är inte vårt ansvar i socialförsäkringsutskottet. Det måste finansutskottet göra. När man ser hur marginella dessa kostnader är i förhållande till hela den kommunala kakan, tycker jag att det är mycket väsen för litet ull. Det är naturligtvis en bedömningsfråga. Detta är inte den stora ekonomiska frågan. Den stora ekonomiska frågan är att skattebasen inte växer utan minskar. Det slår hårdare mot staten än mot kommunerna. Men det är naturligtvis allvarligt för alla. Om vi skall komma ur det här måste vi dra ner på våra utgifter och vara försiktiga, så att vi inte belastar systemen alltför mycket.

Herr talman! Detta betänkande, som litet oförargligt heter Förstärkning av den grundläggande högskoleutbildningen m.m., innehåller i princip tre frågor eller tre skandaler, om man så vill. På så kort tid som möjligt skall jag försöka klargöra vari skandalerna består. För det första är själva hanteringen av ärendet ingenting mindre än en skandal. Redan i juni stod det klart att långt fler sökte högskoleutbildning än som kunde tas in. Tusentals och åter tusentals ville studera i högskolan men fick inte plats. Naturligtvis var det den stigande arbetslösheten som gjorde att så många ville studera. Det är bättre att studera än att gå arbetslös! Under sommaren hävdade vi socialdemokrater att regeringen skulle komma med förslag om fler högskoleplatser. Det gick inte, sade utbildningsministern. Det fanns inte lärare och det skulle bli dålig kvalitet i utbildningen, hävdade han. Vi krävde också ett utskottsinitiativ när utskottet samlades till sammanträde den 20 augusti. Då hade emellertid regeringen ändrat sig i kvalitetsfrågan och i ett pressmeddelande talat om att det skulle komma 4 000 ytterligare högskoleplatser från hösten 1992. Allting borde väl då ha varit gott och väl. Det är bara det att det är här själva skandalen ligger. Regeringen delade ut platser och uppenbarligen också pengar till högskolorna, och studenterna togs in. Men riksdagen fick ingenting veta, fick ingen chans att ha synpunkter på vare sig finansieringen eller fördelningen av dessa 4 000 platser. Vecka efter vecka sades det att en proposition skulle komma. Men den kom inte. Inte förrän den 25 november hade regeringen funderat färdigt på hur de nya insatserna skulle presenteras för riksdagen och hur de skulle finansieras. Detta innebär självfallet att riksdagen i praktiken inte haft någon som helst möjlighet att ha synpunkter på ärendet och framför allt inte kunnat göra det som ankommer på riksdagen, nämligen bestämma om medelstilldelningen. I dag kan riksdagen inte göra annat än acceptera i efterhand vad regeringen bestämde i augusti. För detta klandrar vi socialdemokrater regeringen, och några av oss har anmält ärendet till konstitutionsutskottet. Herr talman! För det andra är vi socialdemokrater starkt kritiska till hur de nya högskoleplatserna fördelats mellan universitet och högskolor. Betänkandet handlar dels om de 4 000 platserna från i augusti, dels om de ytterligare 2 000 platser som ingick i krisuppgörelsen mellan regeringen och oss socialdemokrater. De 4 000 platserna fördelade regeringen alltså helt på egen hand och man lade nästan allt på universiteten. Till de små och medelstora högskolorna runt om i landet gav man förfärande lite. För detta har vi socialdemokrater kritiserat regeringen. Däremot kan riksdagen i dag inte göra något åt det. Studenterna finns redan på plats. Vi förbehåller oss dock rätten att återkomma till frågan om fördelningen i ett mera samlat sammahang. 2 000 platser skulle fördelas till högskolorna. Det blev också bestämt att om möjligt skulle alla dessa platser gå till de mindre och medelstora högskolorna. I propositionen efterkommer inte regeringen denna överenskommelse. 300 platser har tagits undan för universiteten. Vi har kontrollerat sakläget och funnit att det hade varit möjligt att följa uppgörelsen. Nu vill jag fråga Ann-Cathrine Haglund: Varför anser inte ni att det var möjligt att följa krisuppgörelsen på denna punkt? Herr talman! En tredje skandal gömmer sig också i detta ärende. I våras beslutade en riksdagsmajoritet att lärarhögskolan i Stockholm skulle lokaliseras till Södertälje. Då ingick Ny demokrati i riksdagsmajoriteten. Riksdagsbeslutet var ytterst välkommet särskilt i de södra delarna av Stockholmsområdet, skulle jag tro. Nu har Ny demokrati bytt åsikt och förkunnat sitt ställningstagande i en motion som hakats på detta ärende. Ny demokrati byter åsikt mest varje dag, så det har slutat att vara uppseendeväckande eller ha något särskilt nyhetsvärde. Det uppseendeväckande är i stället att frågan tillåtits trassla sig in i ett ärende om dimensioneringen av högskolan. Lokaliseringen av lärarhögskolan i Stockholm har nämligen inte det bittersta att göra med propositionen. Ny demokratis motion med de ändrade åsikterna borde helt enkelt aldrig ha fått väckas i anslutning till denna proposition. Detta hävdade vi socialdemokrater i utskottet och menade att motionen kunde bordläggas till våren, då vi ändå skall behandla högskolefrågor i ett totalt perspektiv. Men utskottsmajoriteten körde över oss och vägrade bordläggning. Därför ligger frågan på kammarens bord i dag. Vi kritiserar alltså utskottsmajoritetens agerande. Stockholm att skaffa med nya platser i högskolan, Herr talman! Regeringens senfärdighet med att komma till riksdagen med en proposition är en skandal. Regeringens fördelning av de nya högskoleplatserna och avsteget från krisuppgörelsen är en skandal. Utskottsmajoritetens styvnackade hållning i frågan om behandlingen av motionen om lärarhögskolan i Stockholm är en skandal.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

Herr talman! Jag skulle hälsa från Björn Samuelson, som önskar er en god jul, och meddela att Vänsterpartiet kommer att rösta för reservation

Herr talman! Att stärka Sverige som kunskapsnation, att höja kvaliteten inom all utbildning och forskning och att öka antalet högskolestuderande kommer att vara avgörande för Sveriges konkurrenskraft och framtida utveckling. Utbildning och forskning av högsta kvalitet är det moderna samhällets nyckel till välstånd. Utbildning av hög kvalitet öppnar möjligheter för den enskilde och är ett viktigt motmedel mot arbetslöshet. Regeringens arbete på att reformera högskoleväsendet mot ökad frihet och kvalitet och att öka antalet platser är av stor strategisk vikt. Sverige har en lägre andel akademiskt utbildade än jämförbara länder. Detta är oacceptabelt. Om Sverige skall klara sin konkurrenskraft måste detta ändras. Under 80-talet låg omfattningen av den högre utbildningen i Sverige i stort sett konstant. Följden blev att i vårt land låg andelen ungdomar som påbörjade en högskoleutbildning kvar på en konstant nivå. I jämförbara länder ökade denna andel. Den högre utbildningen prioriterades nämligen inte i Sverige under 80-talet. Sedan hösten 1991 har därför en väsentlig utbyggnad skett av högskoleutbildningen. Den ingår i ett program som syftar till en utökning av antalet nybörjarplatser med åtminstone 18 000 senast till 1993/94. Den samlade effekten av satsningarna är att antalet studenter i högre utbildning 1995 beräknas vara mellan 45 000 och Enligt regeringsbeslut i augusti kom en satsning på 4 000 platser. Skälet till detta var att undvika dröjsmål och att se till att ytterligare ungdomar kom in i högskolan. Är detta en skandal, Berit Löfstedt? Platserna behövde tas i anspråk redan vid terminsstarten. Sedan kom i den s.k. 2 000 platser om möjligt skulle förläggas till små och medelstora högskolor. Höstens platsökningar kommer tillsammans med en stor kvalitativ förstärkning av den grundläggande högskoleutbildningen. En utbyggnad av volymen måste ske på ett sådant sätt att högt ställda kvalitetskrav, bl.a. när det gäller lärarkompetensen, samtidigt kan uppfyllas. Kvalitetsförstärkningar är en förutsättning för att dimensioneringsökningarna skall kunna genomföras. Det är en mycket viktig strategi för att stärka den högre utbildningen och därmed Sveriges konkurrenskraft. att ett program för att förbättra tillgången på forskarutbildade lärare introduceras, - att högskoleutredningens förslag om pedagogisk utbildning av universitetens och högskolornas lärare genomförs med början redan under läsåret - att humanistisk, samhällsvetenskaplig och juridisk utbildning tillförs sådana resurser att kvaliteten i dessa utbildningar kan säkras på god internationell nivå. Detta är kända och ofta upprepade krav, inte minst från högskolevärlden själv. Högskoleutredningen, eller Grundbulten, betonar också dessa krav. Åtgärderna är mycket viktiga för det fortsatta reformarbetet. Kvaliten spelar stor roll i regeringens högskolestrategi. Herr talman! Att dessa förslag läggs just nu visar att de är av stor ekonomisk vikt för Sverige och Sveriges framtid. Jag beklagar att det dröjt innan vi fått regeringens förslag, Berit Löfstedt. Ärendets behandling är otillfredsställande, skriver vi i betänkandet. Det hör samman med att olika intressen skall vägas samman vid fördelningen av platser. Universitet och högskolor skall komma med förslag och synpunkter och sammanvägningar skall ske. Jag medger att det har varit en svår beredningsprocess. Ärendet har därmed fördröjts. Men det går inte att lägga ut platser i all hast utan att se till att kvaliteten tillgodoses. Jag måste fråga Berit Löfstedt om det är en skandal att man försöker lägga ut platser så att kvaliteten i utbildningen också säkerställs. Vad beträffar det program för den fortsatta utbyggnaden av den högre utbildningen som Socialdemokraterna kräver, kommer den självfallet i samband med budgetarbetet inför nästa treårsperiod. Herr talman! I betänkandet behandlar vi också ett motionsyrkande från Ny demokrati rörande lokalisering av Lärarhögskolan i Stockholm, HLS. I våras tillstyrkte utskottet regeringens förslag om att HLS skulle behandlas som en självständig högskoleenhet med placering i Stockholm. Vid voteringen röstade Ny demokrati med den socialdemokratiska reservationen som förordade en lokalisering till Södertälje. Därmed segrade reservationen. Nu har Ny demokrati omprövat sitt ställningstagande. Jag tycker faktiskt att det är hedrande. Jag tycker inte att det är en skandal att ändra sig. Jag tycker inte att det är en skandal att utskottet behandlar ett yrkande som föreligger. Det innebär också att man säkerställer en lärarutbildning av hög kvalitet. Utskottet håller således fast vid sitt ställningstagande och föreslår att riksdagen bifaller yrkandet att HLS även fortsättningsvis skall finnas kvar i Stockholm. Skälen för detta skildrades utförligt vid behandlingen i våras. Jag vill hänvisa till vad utskottet då sade. Herr talman! Jag vill till sist yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande 5.

Herr talman! Skyll inte på kammarkansliet när det gäller frågan om HLS! Den frågan hör inte ett skvatt ihop med detta. Ni hade kunnat efterkomma vårt bordläggningsyrkande. Då hade frågan kunnat diskuteras och komma in i sitt sammanhang till våren. Så bråttom kan det inte vara.